Herr talman! Efter samråd med talmannen och partiledarna kommer jag att inleda debatten med en kort deklaration om vissa åtgärder på den ekonomiska politikens område som regeringen avser att förelägga riksdagen. Riksdagen bör först få kännedom om förslagen. Att strikt följa den tidigare fastställda talarordningen hade skapat stora svårigheter för debatten. Därför avges denna deklaration. Partiledarna har på morgonen informerats om det materiella innehållet. Med hänsyn fram för allt till den osäkerhet som rådde om försörjningsläget för olja och oljeprodukter var det vid tiden för finansplanens fastställande enligt regeringens uppfattning icke möjligt att ange en klar bedömning av hur den ekonomiska politiken borde inriktas. Samtidigt underströk regeringen att beredskapen måste vara hög för snabba åtgärder av ekonomisk-politisk art. Läget har nu på flera punkter klarnat. En försämring av oljetillförseln framstår för närvarande som mindre sannolik, även om osäkerheten består. Konjunkturinstitutet har nu lämnat sin bedömning av energikrisens verkningar för den ekonomiska utvecklingen. En avtalsuppgörelse mellan LO och SAF har träffats. De prisstegringar som följer av de kraftiga höjningarna av oljepriserna får en dämpande effekt på vår ekonomi och torde medföra att ett kraftigt överskott i vår bytesbalans förbyts i ett underskott. Kreditpolitiken och finanspolitiken har bl.a. genom de från årsskiftet genomförda stimulansåtgärderna i dag en klart expansiv inriktning. Genom vår för närvarande stora valutareserv har vi likväl handlingsfrihet att vidta åtgärder för att bemästra den dämpning av vår ekonomi, som blir en följd av energikrisen. Regeringen föreslår i detta läge en rad åtgärder till en sammanlagd kostnad av 2 800 miljoner kronor i syfte att värna sysselsättningen, dämpa prisstegringarna och förstärka köpkraften. Förslagen ges en social inriktning och skall snabbt kunna genomföras. Förslagen innebär i sina huvuddrag följande: Barnfamiljerna föreslås få ett extra tillägg på 200 kronor per barn, att utbetalas i samband med barnbidragen i april. Ett motsvarande tillägg på 150 kronor föreslås till dem som har förhöjt barnbidrag eller studiebidrag. Kostnaderna uppgår till 390 miljoner kronor. Bostadsbyggandet befrias i praktiken från mervärdeskatt genom en särskild kompensation. Förslaget avser hus som färdigställs eller påbörjas under 1974. Åtgärden är en tillfällig insats i avvaktan på regeringens ställningstagande till de bostadspolitiska utredningarna, som väntas i vår. Kostnaden kan beräknas till 800 miljoner kronor 1974 och lika mycket 1975; Energikrisen slår hårt på kostnaderna i nyproduktionen av bostäder. Den föreslagna åtgärden är nödvändig för att motverka en nedgång av byggsysselsättningen. Genom att hyrorna i hus med s.k. paritetslån, byggda fr.o.m. 1958, sammanhänger med kostnaderna i nyproduktionen, får detta även betydelse för att nedbringa hyreshöjningar i dessa hus. 250 miljoner kronor ställs till förfogande för stöd åt energibesparande investeringar, t.ex. förbättrad värmeisolering av bostäder. Även detta får betydelse för sysselsättningen. 1000 miljoner kronor satsas på ökad subventionering av de viktiga baslivsmedlen. Av detta belopp bör ca 300 miljoner kronor användas för att motverka de prishöjningar fr.o.m. den 1 juli som kan föranledas av en ny jordbruksuppgörelse. 700 miljoner kronor bör användas för att fr.o.m. den 1 april 1974 direkt sänka priserna på de livsmedel som omfattas av prisstopp. Fördelningen av prissänkningen bör ske efter kontakt med jordbrukets och konsumenternas företrädare. Om dessa medel fördelas på samma sätt som för närvarande, skulle de som ett exempel medföra en prissänkning på mjölk med 30 öre per liter och på kött med 1 krona per kilo. Prisstoppet på dessa livsmedel kommer att förlängas efter den 30 juni 1974. Vi kan inte undvika att energikrisen får påtagliga återverkningar på vårt folkhushåll. Regeringens åtgärder syftar till att trygga sysselsättningen och stödja grupper som är särskilt utsatta. Underskottet i budgeten kan med detta beräknas bli 11 miljarder kronor för vartdera budgetåret 1973 75. Detta innebär en kraftig expansiv ekonomisk politik.

Herr talman! Man behöver inte gå långt utanför vårt lands gränser för att finna att möjligheterna för folken att fritt avgöra sitt eget öde inte alltid står till buds. Ofrihet och diktatur råder på många håll i världen. Miljoner människor lever i ett slaveri som fattigdom, hunger och politisk ofrihet skapar. Så mycket större vilar ansvaret på de nationer som vill göra sitt yttersta för att värna och förstärka ett demokratiskt system. Det gäller då inte att försöka överföra det egna systemet till ett annat land som har andra traditioner. Tvärtom gäller det att genom sitt föredöme visa för världen vad ett demokratiskt samhälle innebär och vad ett demokratiskt samhälle förmår när det gäller att ge alla medborgare en trygg tillvaro, grundad på principerna om jämlikhet och social rättvisa. Den demokratiska parlamentarismens idé är djupt förankrad hos det svenska folket. Våra frioch rättigheter, som tidigare inte har haft stöd i grundlagens bokstav, blir nu inskrivna i grundlagen. Monarkins fortbestånd garanteras samtidigt som folkstyret och parlamentarismen övergår från praxis till skriven grundlag. Ingenting av de omistliga värden som vi sedan 1809 har uppnått går förlorat. Tvärtom får vi genom det nya grundlagsförslaget ytterligare möjligheter att förstärka och vidga våra frioch rättigheter och vår folkstyrelse samtidigt som vi för med oss in i en ny tid det bästa av vad svensk parlamentarisk och demokratisk tradition har lett fram till. Parisavtalet om fred i Vietnam är nu ett år gammalt utan att någon fred kunnat åstadkommas. Vårt stöd för de fördragsslutande parternas uppmaning att följa Parisavtalet — både dess bokstav och dess anda — måste åter och åter komma till uttryck för att på så sätt verka för ett slut på striderna och för möjligheter till en varaktig fred i hela Indokina. Överenskommelsen om truppernas tillbakadragande vid Suezfronten i Mellersta Östern innebar en stor lättnad för oss alla. De uttalanden om förhandlingsvilja som har gjorts från i första hand Egyptens, Syriens och Israels sida bär en prägel av återhållsamhet som är ägnad att skapa en viss optimism om en framtida fredlig uppgörelse. Det senaste kriget i Mellersta Östern och utvecklingen därefter har med ovanlig klarhet visat hur också vårt land drabbas av konflikter på stort geografiskt avstånd. I det aktuella fallet har det gällt vår oljetillförsel. Utan att själva på något sätt vara inblandade i konflikten har vi direkt drabbats av verkningarna. Vi måste ta lärdom av dessa erfarenheter. I första hand måste vår ekonomiska beredskap vara sådan att vi kan möta inte bara direkta krigseller avspärrningshot, utan vi måste utvidga vår beredskap och vår planering så att vi också kan möta fredskriser. En motion med den innebörden har väckts av centern. Ett bifall till motionen betyder att vårt land i framtiden blir bättre rustat att möta sådana här fredskriser och att vi också under sådana förhållanden skall kunna bevara vår handlingsfrihet och därmed tilltron till vår neutralitetspolitik. Oljekrisen har avslöjat många svagheter i det moderna samhällsmaskineriet. Trots att nedskärningarna av produktionen inte har medfört så särskilt stora avbräck i tillförseln till vårt land har de snabbt tvingat fram ransoneringar med åtföljande störningar i produktion och sam hällsliv. Det är uppenbart att vår egen beredskap för att möta en sådan här situation under fredstid inte har varit den bästa. Det har bl.a. lett till att besparingskampanjer och ransoneringar kunnat sättas in först efter långt dröjsmål med det utrymme för hamstring och godtycke som detta lätt för med sig. Mest beklagligt är emellertid att allmänheten inte har kunnat få vederhäftig information om försörjningsläget. Som jag framhöll i en interpellation till statsministern när riksdagen samlades är allmänhetens vilja att acceptera de olägenheter som en ransonering för med sig och att solidariskt bära de uppoffringar som är nödvändiga i hög grad beroende av den information som man får. ”Ransoneringsmoralen” blir i hög grad lidande, om inte bara tidningar och andra massmedia utan också olika myndigheter lämnar så varierande uppgifter som har skett. Även om ransoneringen nu slopas på en viktig punkt, bensinen, är det i hög grad angeläget att riksdagen och därmed också den stora allmänheten kan få den översiktliga redogörelse för försörjningsläget som jag efterlyste i min interpellation. En viktig slutsats blir att man måste säkerställa att man i framtiden har bättre information om försörjningsläget och också möjligheter till att opartiskt värdera de uppgifter som kommer fram. Den statliga energipolitiken har hittills i stor utsträckning varit begränsad till elkraftsområdet. Någon socialisering av oljebolagen tror jag emellertid inte på, av den enkla anledningen att vi den vägen inte kan tillförsäkra oss en enda droppe olja. Då tror jag i stället mer på den metod som man prövat i mindre skala under själva krisperioden, nämligen att göra statliga uppköp direkt genom någon statlig inköpsorganisation. För ett sådant system talar bl.a. det förhållandet att bilaterala leveransavtal direkt mellan länder kan bli vanligare i framtiden, Vi har från centern i en partimotion. föreslagit att man närmare överväger att utveckla det systemet. Ingenting hindrar naturligtvis att man i sådana bilaterala avtal också rycker in överenskommelser om att få utnyttja raffinaderier i producentländerna eller i tredje land, Oljekrisen har också i hög grad mobiliserat ett ökat intresse för de långsiktiga energiproblemen. I det sammanhanget noterar jag med tillfredsställelse att regeringen nu har aviserat ett långsiktigt energipolitiskt handlingsprogram. Det är samtidigt att beklaga att regeringen inte mera bestämt tog fasta på kraven på ett sådant program när de framfördes i en motion av några centerpartister här i riksdagen 1971 och då också fick ett klart positivt stöd av hela riksdagen. Nu kommer emellertid programmet med några års fördröjning. Det är angeläget att redan de beslut som vi fattar nu kan inrymmas i ett långsiktigt perspektiv. Oljekrisen får inte tas till intäkt för att förstöra de ännu orörda älvar som vi en gång har beslutat oss för att spara av naturvårdsskäl. Däremot kan det finnas anledning att påskynda moderniseringen av redan befintliga äldre vattenkraftverk och utbyggnaden i redan reglerade älvdelar. Det finns inte heller någon anledning att forcera kärnkraftsutbyggnaden. Kärnkraften är under inga förhållanden någon väg ut ur den akuta krisen, eftersom det tar åtta till tio år att få fram ett verk, och kärnkraften kan inte heller lösa oss från det starka importberoendet, eftersom det även i det fallet rör sig om utnyttjande av importråvaror. Till detta kommer att säkerhetsriskerna kvarstår, framför allt riskerna i samband med hanteringen av avfallet. Centerns krav på ett uppskov, eller s.k. moratorium, med det fortsatta kärnkraftsbyggandet till dess riksdagen har antagit ett långsiktigt program på energiförsörjningens område står därför fast. Det kommande energipolitiska programmet måste som en grundläggande inriktning ha att produktion och utnyttjande av energi anpassas till naturens egna förutsättningar. Energiproduktionen är förenad med miljöproblem. Men dessa negativa effekter kan reduceras, om vi medvetet tar fasta på att göra det. Samtidigt måste vi försöka utveckla alternativa energikällor, både sådana som är baserade på inhemskt bränsle som ved, torv, bark osv. och därför har särskild betydelse ur försörjningssynpunkt, men också mera okonventionell energiproduktion baserad på t.ex. solenergi och vindkraft. Sist men inte minst måste strävan i högre grad inriktas på att ”spara energi”. Det går mycket väl att förena tanken på ett ytterligare utvecklat välfärdssamhälle med krav på begränsningar av förbrukningen av energi. På vissa områden har problemen och svårigheterna blivit alltmer svårbemästrade för varje år som gått. Jag vill särskilt nämna tre områden. För det första måste vi klara en förnuftig hushållning med våra naturoch miljöresurser, för det andra skapa en aktiv näringspolitik så att vi kan trygga sysselsättning åt alla och få fram resurser för angelägna trygghetsreformer samt för det tredje bryta centraliseringsutvecklingen och skapa ett mer decentraliserat samhälle. Det krävs i alla dessa avseenden en målmedveten och långsiktig planering. I stora delar måste också riktningen i regeringspolitiken ändras. Jag har nyss talat om oljekrisen. Jag tror att vi i ett avseende kan vara tacksamma för att den kom nu. Den har tjänat som en väckarklocka. Vi måste ställa in oss på en genomgripande ändring i vårt sätt att hantera våra begränsade naturtillgångar. Vi måste långsiktigt inrikta oss på en sparsammare energihushållning och samtidigt skapa alternativ till oljan i nya energiformer, som kan uppfylla miljöoch säkerhetskraven. Vi måste för livsmedelsproduktionen utnyttja all jordbruksjord som kan brukas och vidmakthållas. Använt material och avfall måste återföras till ny produktion. Vi måste anpassa teknik och teknologi till miljöpolitikens krav. Det är en svår och lång omställning, men den är nödvändig. Det måste vara slut på slit-och-släng-perioden, slut på rovdriften på naturtillgångarna. Målsättningen måste vara att bruka — utan att förbruka. Det är vår skyldighet att ge kommande generationer möjligheter för sitt liv. Det krävs globalt samarbete — det är fullt klart. Men det är viktigt att varje land börjar hemma hos sig. Vi måste, som centern under en följd av år krävt i motioner, upprätta en långsiktig hushållsplan för en ansvarsfull användning av våra naturoch miljöresurser. Det är en mycket viktig målsättning att trygga sysselsättningsmöjligheter åt alla som vill och kan ha arbete. Regeringspolitiken har misslyckats med detta. Vi har en stor arbetslöshet som dröjer kvar även i högkonjunkturerna. Med nuvarande situation och politik som utgångspunkt får vi räkna med att det under det fortsatta 1970-talet behöver skapas kanske 400 000 jobb, kanske fler. Diskussionen här gäller inte om jobben skall skaffas i näringslivet eller i den offentliga sektorn. Vi måste skapa jobben på båda områdena. Under 1960-talet klarades sysselsättningen någorlunda genom att vi vidgade den offentliga sektorn kraftigt, särskilt den kommunala. Detta var riktigt och nödvändigt för välfärdspolitiken. Jag vill understryka att det nu behövs mer arbetskraft för t.ex. vårdsektorn, barntillsynen, utbildningen och miljövården. Men detta kan inte klaras med nuvarande politik. Med den får vi inte de nödvändiga resurserna. Särskilt kommunernas svåra ekonomiska situation är ett klart besked om detta, liksom över huvud taget det trångmål, som hela skattepolitiken har kommit i. Den slutsats som måste dras är att vi måste öka resurserna genom tillväxt i näringslivet. Detta kräver en aktiv näringspolitik, som kan skapa de nödvändiga produktionsförutsättningarna. Men den nuvarande regeringspolitiken, som alltmer tycks inriktas på att centralt styra och gå in i vissa storföretag, kan inte klara denna uppgift. Det är särskilt viktigt att ta till vara utvecklingsmöjligheterna i de mindre företagen och därmed skapa bättre förutsättningar för nyföretagsamhet och nya produktionsidéer — nyföretagsamheten har varit oroande låg under ett antal år. Detta är främst syftet med centerns program för 100 000 nya jobb i industri och servicenäringar. Det är ett förstahandsmål. På sikt måste skapas ett näringspolitiskt handlingsprogram, som centern krävt i motioner under en följd av år. En aktiv näringspolitik med den inriktningen är nödvändig, inte endast för att trygga produktion och sysselsättning utan också för att skapa resurser för angelägna trygghetsoch jämlikhetsreformer. Nya jobb i näringslivet är förutsättningen för att vi skall kunna ordna nya jobb också hos staten och kommunerna. En bestående stor arbetslöshet kan inte accepteras. Den innebär stora svårigheter för de människor som drabbas, och den medför varje år miljardförluster. Det tredje stora problemkomplexet som jag särskilt vill uppmärksamma är centraliseringspolitiken, såväl i fråga om bebyggelse och näringsliv som när det gäller samhällets styrelse. Centraliseringen har gått så långt att den medför allvarliga nackdelar. Vi måste vända utvecklingen till ett mer decentraliserat samhälle. Särskilt från 1960-talet har skett en mycket kraftig centralisering av näringsliv och bebyggelse till stora koncentrationsområden, och en utglesning har skett av stora områden i andra delar av landet, särskilt i skogslänen. Det har blivit alltmer uppenbart att denna politik inte stämmer överens med vad det stora flertalet människor önskar. Trots allt detta är regeringspolitiken inriktad på fortsatt kraftig centralisering, inte endast till storstadsområdena utan numera också till de s.k. primärcentra i länen. Den fortsatta centraliseringspolitiken ökar problemen och svårigheterna. Vi måste under 1970-talet bryta centraliseringen och vända utvecklingen till ett mer decentraliserat samhälle. Regionalpolitiken måste förstärkas och inriktas så att en riktig spridning kan ske av näringsliv och bebyggelse över hela landet. Fördelningen av resurser och samhällsfunktioner, särskilt kommunikationsmöjligheterna, måste inriktas enligt denna målsättning. Jag tror för övrigt inte att den fortsatta centraliseringen av bebyggelse och näringsliv, som regeringspolitiken syftar till, kan genom föras. Den spontana reaktionen mot den växer sig allt starkare. Det är lika viktigt att forma en decentraliserad samhällsstyrelse, så att den enskilde medborgaren tillförsäkras större möjligheter till inflytande över viktiga frågor. Vi har fått en med tvång genomförd storkommunreform, som försämrar möjligheterna till kommunal demokrati. Nu måste strävandena intensifieras för en förstärkt och fördjupad kommunal demokrati och en verklig länsdemokrati. Detta är nödvändigt, om vi skall kunna ge den kommunala demokratin den ställning som den nya regeringsformen avser att garantera. Samstämmigheten är i dag stor om att det behövs en expansiv ekonomisk politik under den närmaste tiden för att möta oljekrisens verkningar på sysselsättning och produktion. Det gäller också att motverka ett allmänt konjunkturbakslag. De fackliga företrädare, representanter för näringslivet och ekonomer av facket som har uttalat sig har bara haft en enda mening: Det måste till stimulansåtgärder, och de måste sättas in snabbt. Det stora undantaget är regeringen, som inte förrän i dag haft någon bedömning av ens de närmaste månadernas utveckling och ännu mindre förmått utforma någon politisk handlingslinje. Den deklaration som statsministern läste upp ber jag att få återkomma till — jag vill anmäla att deklarationen gör att jag inte kan hålla den taletid som jag har angivit.

Man kommer alltså på remissdebattens morgon och anmäler vad man avser att göra senare denna vecka, trots att regeringen enligt sin instruktion skall komma med beskeden när riksdagen börjar. Att det framläggs en proposition senare denna vecka måste med naturnödvändighet innebära att finansutskottets arbete förskjuts i tiden med minst 14 dagar. Finansutskottet kan ju inte göra med propositioner som man gör med för sent avlämnade motioner: man bryr sig inte om att ta upp dem till behandling. Förfarandet är utomordentligt anmärkningsvärt. Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att detta i hög grad är en fråga om regeringens respekt för riksdagen. Jag ber att få återkomma till deklarationen. I höstas fanns det anledning att räkna med att 1974 skulle bli ett relativt bra år för svenskt vidkommande i ekonomiskt hänseende. Men oljekrisen har i stor utsträckning rubbat förutsättningarna. Det är fortfarande svårt att uttala sig om hur djupgående verkningarna blir. Men några viktiga förhållanden finns det ändå att ta fasta på. De ger, som jag ser det, också ett ganska entydigt underlag för hur man skall handla under den närmaste framtiden. Däremot är det svårare att uttala sig om hur utvecklingen kan arta sig under hela den kommande budgetperioden, dvs. ända fram till den 1 juli 1975.

Det andra är den minskning i debatt den inhemska köpkraften som de höjda oljepriserna och övriga prisökningar kommer att leda till. Gårdagens meddelande om ytterligare kraftiga prishöjningar på olja och drivmedel understryker bara detta. Det tredje är den fortsatta nedgången i byggandet och nödvändigheten för kommunerna att hålla igen. Det fanns redan före oljekrisen tecken på att den internationella högkonjunkturen höll på att kulminera. Det är naturligt att avmattningstendenserna har förstärkts i samband med oljekrisen. Men framför allt måste man räkna med större försiktighet hos både företag och konsumenter när det gäller inköp och investeringar. En sådan utveckling utomlands påverkar exportmöjligheterna. Om sysselsättning och produktion skall kunna hållas uppe, måste företagen därför få ökade möjligheter att avsätta sina produkter och tjänster inom landet. Även de stegrade oljepriserna fungerar som en broms i vår ekonomi. Med höjda priser på olja och bensin, och därmed också på hyror, transporter och olika varor, räcker naturligtvis svenska folkets inkomster sämre till för att köpa andra varor. Konjunkturinstitutet skriver i sin nya rapport att de höjda oljepriserna får ungefär samma verkningar som om man hade höjt de indirekta skatterna utan att öka statsutgifterna. Det uttalandet kan också tas som en fingervisning om hur man bör angripa de problem som man här ställs inför i den ekonomiska politiken. En viss nedgång i bostadsbyggandet förefaller likaså oundviklig. Den för också med sig ett minskat behov av följdinvesteringar i kommunerna. Kommunernas möjligheter att expandera på andra områden är, som jag sagt, dessutom mycket begränsade. Mot detta står bl.a. de löneökningar som löntagarna kommer att få genom de nya avtalen. Jag vill i detta sammanhang — i likhet med många andra tidigare — uttrycka min tillfredsställelse över att det gick att göra upp så fort på det första stora avtalsområdet, LO-SAF-området. Arbetsmarknadens parter har på det sättet tagit sin del av ansvaret för stabiliteten i den svenska ekonomin. Utfallet av LO-—SA F-överenskommelsen för den enskilde löntagaren kommer att i hög grad påverkas av hur stora prisstegringarna slutgiltigt blir under 1974. Nu är det i första rummet statsmakterna som har avgörandet i sin hand på den punkten. Även det stimulanspaket som riksdagen antog i höstas verkar givetvis i positiv riktning i den nuvarande situationen. Dessutom kan vi räkna med att åtskilliga företag vill fylla på sina lager, som i många fall nu är mycket små. Men det är min helt bestämda uppfattning att detta inte på långt när räcker för att uppväga det köpkraftsbortfall som vi har att räkna med dels på exportsidan, dels genom de höjda oljepriserna, dels ock genom 11 minskad verksam het inom byggsektorn och det kommunala området. Om verksamheten skall kunna hållas i gång i fabriker och på andra arbetsplatser behövs det en ytterligare ekonomisk stimulans av ganska stor omfattning. Det kan vara svårt att bedöma vilken omfattning stimulansåtgärderna totalt skall ha på längre sikt. Men det får inte hindra oss från att handla nu. Centerns uppfattning är att det första steget måste vara att man sätter in något slag av generell, dvs. allmänt verkande, efterfrågestimulans. Vi förordar i det fallet tillsammans med folkpartiet en tillfällig sänkning av mervärdeskatten. Motiveringarna finns redovisade utförligt i den motion som vi tillsammans avlämnade i lördags. Här skall jag endast kortfattat slå fast några för oss avgörande förhållanden. Löneskatten, som vi tidigare vid några tillfällen har förordat som konjunkturpolitiskt instrument, kan inte ändras just när arbetsmarknadens parter har gjort upp om eller sitter och förhandlar om ett nytt avtal. Det är stor skillnad mellan att använda löneskatten under vanliga förhållanden och att under pågående avtalsrörelse gå in med en höjning av löneskatten — arbetsgivaravgiften — och därmed bryta det mönster som parterna på marknaden varit överens om att följa. Löneskatten kan alltså inte användas nu. Den direkta skatten är det bl.a. tekniskt sett komplicerat att ändra på mitt under ett år. Dessutom väntar vi förslag från skatteutredningen. Förtjänsten med en tillfällig momssänkning är bl.a. att en sådan åtgärd kan sättas i kraft nästan omgående. Genom en effektiv prisövervakning kan riskerna minskas för att sänkningen inte kommer konsumenterna till godo. Ett viktigt förhållande — inte minst i dagens läge — är att en momssänkning också verkar återhållande på den allmänna prisutvecklingen. En tillfällig sänkning av mervärdeskatten bör emellertid kompletteras med punktåtgärder för särskilt utsatta grupper. I vårt förslag ingår därför en viss höjning av barnbidragen och en värdesäkring av dessa. I motsats till folkpensionen är ju barnbidragen inte indexreglerade, och de har därför en tendens att automatiskt urholkas då priserna stiger. När det gäller pensionärernas förmåner menar vi att man i första hand bör överväga att tidigarelägga de förbättringar som är planerade till det kommande årsskiftet. Den tredje komponenten i vårt förslag är olika åtgärder för att stimulera sådana investeringar som på kortare eller längre sikt leder till minskad energiförbrukning. Det kan gälla så vitt skilda saker som förbättringar av isoleringen i bostadshus och omläggningar av särskilt energikrävande processer i industrin. När det finns byggarbetskraft ledig bör man också ta till vara möjligheterna att snabbare få fram uppvärmningsanordningar där man kan utnyttja andra bränslen än olja. Inte minst bör vi i det fallet försöka utnyttja våra torvmossar. Torveldade värmeverk finns redan i Finland. Vi bör åtminstone på en del håll här i landet ha samma förutsättningar att utnyttja den varan — torven — som det finns så gott om. Till den deklaration som statsministern gjorde på regeringens vägnar skall jag knyta några reflexioner. Jag har redan sagt att regeringen verkligen är sent ute. När det gäller barnfamiljerna och pensionärerna Nr 14 konstaterar jag att regeringen har samma inriktning för åtgärderna som Onsdagen den den som kommit till uttryck i den gemensamma mittenmotionen. Vi har 30 januari 1974 samma inriktning också i fråga om stimulans för energisnål produktion —— —— — och möjligheter därvidlag att vidta åtgärder, t.ex. genom bättre isolering. Allmänpolitisk Regeringen vill använda 1 miljard kronor för att sänka matpriserna. debatt Jag vill gärna säga att det är en god målsättning som passar bra i den nuvarande utvecklingen. Men jag har bara haft en halvtimme på mig för att överväga förslagets innehåll, och jag säger att det måste råda stor osäkerhet beträffande den sista delen, dvs. de 300 miljonerna. Om man skulle använda 700 miljoner för att sänka priserna nu, måste väl strävan ändå vara att priserna inte skall höjas den 1 juli. Därför måste de här beräkningarna vara mycket tillyxade. Om regeringen vill genomföra detta förslag, utgår jag från att prisutvecklingen inte får gå i vågor under ett kvartal. Stödet till bostäderna är tekniskt svåra saker, både administrativt och i andra sammanhang. Det förslaget avstår jag helt från att kommentera nu, men det förslaget, liksom de andra, skall vi naturligtvis granska i vår riksdagsgrupp. Vad beträffar de höjda barnbidragen och pensionerna och de åtgärder som föreslås när det gäller matpriserna är det väl riktigt att konstatera att de inte i första hand är konjunkturstimulerande åtgärder. Om man tidigarelägger sådana åtgärder ökar köpkraften, och vi får en påverkan på efterfrågan på det viset.

Därför får man betrakta åtgärderna på detta område som fördelningspolitiska åtgärder, och genom att de sätts in tidigare får de i nuläget effekt på efterfrågan. Men man skall inte tro att de är ett konjunkturpolitiskt instrument som man kan spela med. Det är därför som behovet av en generell åtgärd kvarstår. I ett läge då ekonomin behöver stramas åt igen kan man nämligen ta tillbaka den utan att någon särskilt utpekad grupp drabbas. Det är därför som min inställning till behovet av en generell, allmänt verkande åtgärd är oförändrad. Herr talman! Det parlamentariska jämviktsläget med 175 mandat mot 175 och frågan om ett nyval har diskuterats mycket — på sina håll kanske alltför mycket. Det kan vara anledning påminna om att vi i vår demokrati har en stor värdegemenskap. Det är mer som förenar än som skiljer. Men vi har i vissa stora frågor fått en svår arbetssituation. Det ställer ökade krav på riksdagen, regeringen och partierna. Det är självfallet vår uppgift som opposition att ersätta den socialdemokratiska regeringspolitiken med en ny regeringspolitik. Vi har uttryckt vår avsikt att lägga mittenpolitiken till grund för en ny regeringspolitik. De motioner som vi har väckt är ett nytt besked om detta. Vi fullföljer metodiskt vårt arbete för att få fram den politik som vi finner angelägen och nödvändig. Detta är självklart, ty så måste den parlamentarism som vi nu skriver in i grundlagen fungera, oberoende av styrkeförhållandena i 13 riksdagen. I ett jämviktsläge måste man givetvis räkna med att det blir lottningar. Det hör till vårt riksdagsarbetes förutsättningar. Men det kan inte få betyda att vi gör ett nyval till målsättning för vårt riksdagsarbete och strävar efter konfrontationer och lottningssituationer. Riksdagen skall fungera, stifta lagar, fatta beslut om medel till olika angelägna verksamheter. Vi har ett gemensamt ansvar att vara rädda om riksdagens ställning. Det krävs skyndsamma lösningar för att stimulera samhällsekonomi och näringsliv. Vi har ett svårbemästrat arbetslöshetsproblem. Den nya situationen ställer oss inför ökade krav och ett ökat ansvar som ingen kan dra sig undan. Det är vår uppgift i riksdagen att göra det bästa möjliga av situationen, så som viktiga frågor kräver. Men vid en politisk fastlåsning är naturligtvis nyval den bästa lösningen. Och, herr talman, jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att vi i varje ögonblick är politiskt och organisatoriskt beredda på detta.

Herr talman! Tillåt mig att inleda mitt anförande med att betyga vårt partis högaktning för den nu bortgångne Östen Undén, Östen Undén blev en av efterkrigstidens allra främsta svenska politiker. Med skicklighet, talang och principfasthet tjänade Östen Undén vårt land under en period, då utvecklingen i vår omvärld var långt mera farofylld än vad den är i dag. Hans politik präglades av starkt rättspatos. Han hävdade med benhård konsekvens kravet på trovärdighet för vår neutralitetspolitik. Att mitt parti vid åtskilliga tillfällen var starkt kritiskt mot Östen Undén och mot många av hans konkreta ställningstaganden gör det inte mindre påkallat för oss att nu uttrycka vår uppskattning av och högaktning för personen Östen Undén. Han intar en framträdande plats bland de män som satt sin prägel på vårt lands moderna historia. Herr talman! Det finns ett begrepp i det svenska språket som herr talmannen känner väl igen, eftersom det används inte minst i idrottssammanhang. Det är begreppet renhårighet. Det omfattar sådant som rätlinjighet, rent spel, lika förutsättningar för alla som deltar i en idrottstävling eller en kraftmätning över huvud taget. Det finns ingenting som så upprör en idrottspublik eller åskådare över huvud taget som brott mot sådana här gamla svenska grundsatser.

I vårt politiska liv har en regering och ett regeringsparti övertag över oppositionen i nästan alla hänseenden, och det hör också till spelets regler. Regeringspartiet har de stora resurserna; det har förvaltningen bakom sig och förvaltningen i sin tjänst. Det har informationsoch utredningsapparaten till sitt förfogande. Jag klandrar inte regeringspartiet härför, ty det hör också till spelets regler. En remissdebatt är det tillfälle då oppositionen enligt vedertagen praxis har att här i riksdagen redovisa sin syn på regeringsförslagen, att nagelfara och kritisera regeringens politik. Remissdebatten är avsedd att vara en generalmönstring för Nr 14 oppositionen, De anföranden som vi partiledare skriver är inte några Onsdagen den improvisationer. De utgår ifrån de förslag som regeringen skall ha lagt på 30 januari 1974 riksdagens bord, och har inga förslag lagts utgår partiledarnas anföranden — ——— därifrån. Anförandena skickas ut i förväg till pressen, i varje fall i regel. Allmänpolitisk I år har vår regering försummat att lägga fram den plan för rikets debatt finanser och för samhällsekonomin som förutsetts i grundlagen. Den självklara grundvalen för den här debatten, dvs. regeringens förslag och regeringens grundsyn på ekonomin, har man inte haft kurage nog att lägga fram tidigare eller att redovisa. Med riksdagskansliet och talmannen har träffats en överenskommelse om att debatten skulle inledas av herr Fälldin, mig själv, herr Helén och herr Hermansson, och sedan skulle synpunkterna som vanligt bemötas av statsministern. Sent i går kväll blev vi till i dag kl. 9 kallade till statsministern för att av honom få en redovisning av det ekonomiska paket som regeringen nu på remissdebattdagens morgon bestämt sig för att lägga fram, en remissdebatt som statsministern nu har inlett. Det här paketet kommer, såvitt jag förstår, att omöjliggöra en vedertagen behandling i finansutskottet — herr Fälldin har redan påvisat det. Det kommer att göra det svårt, kanske omöjligt, att ha den förutsatta finansdebatten i slutet av februari månad. Det här är ett sabotage mot riksdagsarbetet. Att man handlar på det här sättet tycker jag, utan att använda överord, visar en brist på renhårighet, och jag beklagar det. Det drabbar ytterst herr Palme själv och det parti som han representerar och den regering som han är den främste företrädaren för. Men det drabbar också Sveriges riksdag och demokrati. Man bär sig inte åt på det här sättet. Herr talman! Den riksdag som nu inleds präglas av osäkerhet, oklarhet och oro. De senaste månadernas oljekris har ändrat mycket i vår tidigare föreställningsvärld. Många människor har blivit oroliga för välfärdssamhällets framtida utveckling. Oron har skärpts av regeringens tafatta uppträdande. Det sätt på vilket regleringsoch ransoneringssystemet förverkligats har förstärkt det allmänna intrycket av brist på förutseende och av handfallenhet. Den allmänna känslan av osäkerhet inför framtiden har förstärkts av det egendomliga politiska läget efter valet och av de förvirrade manövrer fram och tillbaka som kännetecknat höstens och årsskiftets politiska debatt. Den nya tillbakagång som socialdemokraterna fick inregistrera vid höstens val måste av alla uppfattas som ett klart underbetyg från den svenska folkmajoritetens sida av den politik socialdemokraterna fört under de senaste åren. Socialdemokraterna satte sig över folkviljan i valet. Genom förbiseende i vår författning och en allt annat dominerande vilja att klamra sig fast vid makten är herr Palme alltjämt landets statsminister. Med stöd av kompromisser, kommunisternas röster och i sista hand lottens hjälp hoppas han kunna förbli det även framöver. Det nuvarande parlamentariska lotteriregerandet är ur demokratisk synvinkel ovärdigt, omöjligt och onödigt. Det är ovärdigt, därför att ett ”riksdagslotteri” av det här slaget är ägnat att rubba de vanliga människornas förtroende för politikerna och för det sätt på vilket 15 riksdagen förvaltar uppdraget att styra vårt land. Det är omöjligt, därför att ingen regering med så osäkra förutsättningar kan styra ett land med kraft och målmedvetenhet. Det är onödigt, därför att vår författning utgår ifrån att väljarna just i ett sådant här läge skall ges möjlighet att på nytt ta ställning till vilken politik och vilken regering de vill ge sitt förtroende. Vi hörde vår statsminister häromdagen förklara att ”folk inte vill ha nyval”. Det är möjligt att herr Palme har rätt. Det beror på vad han menar med ”folk”. Att hans egna närmaste anhängare inte vill ha ett nyval, som kan ytterligare bekräfta socialdemokraternas tillbakagång, är säkerligen riktigt. Många även utanför den socialdemokratiska kretsen kanske inte heller blir stimulerade vid tanken på en valrörelse i ett skede så präglat av osäkerhet, höjda priser och kalla lägenheter. Men ett nyval kan självfallet inte komma omedelbart. Praktiskt genom förbart blir det sannolikt först efter denna riksdags vårsession. Då kommer behovet av ett nytt mandat från väljarnas sida med säkerhet att framstå som ännu starkare än nu. Lotteriparlamentarismen och kompromisspolitiken kommer att leda till allt bestämdare krav på en öppen och ”ärlig” politik, grundad på klara alternativ och en fast viljeinriktning. Herr Palmes eget fotfolk kommer att kräva nyval. Det måste ju upplevas som rätt förödande för det socialdemokratiska parti, som i mer än 40 år burit regeringsansvaret, att befinna sig i en ur det praktiska arbetets synvinkel så förnedrande beslutssituation som den partiet nu har. Även ett starkare parti än det socialdemokratiska skulle så småningom riskera att frätas sönder inifrån i ett sådant läge. Herr talman! Vi moderater har under en lång rad av år försökt uppmuntra och få till stånd en diskussion om vårt statsskick och vår demokratis grunder. Men vi lyckades inte på det sätt vi ville. I dag — fem minuter i tolv, efter ett tjugoårigt grundlagsarbete — kan vi glädja oss åt en debatt, som vittnar om ett djupgående engagemang från breda samhällsgruppers sida om folkstyrets villkor. Vi kan djupt beklaga att debatten inte kommit förut. Vi hade behövt detta intensiva engagemang på ett tidigare stadium. Vi hade behövt det, inte minst för att från moderat håll kunna ge eftertryck åt våra krav på att monarken skulle få en mera självklar roll i svenskt samhällsliv än vad socialdemokraterna och andra partier var beredda att godta. Och även då det gällde att i själva grundlagen förankra de medborgerliga frioch rättigheter som Sverige formellt accepterat genom sin anslutning till Europarådskonventionen hade vi behövt backas upp av en allmän medborgaropinion. När debatten nu kommit, ehuru sent, hälsar vi den med tillfredsställelse. Den utgör en kraftfull manifestation för de strävanden som legat till grund för moderata samlingspartiets demokratisyn under det grundlagsarbete som nu närmar sig ännu ett av sina etappmål. Men stämningsläget i den här opinionen är svåröverskådligt. Spridningen inom opinionsfältet är stor. Enskilda personer och grupper med rakt motsatta uppfattningar har ingått en allians, som på vissa håll betecknats som ”ohelig”. Extrema republikaner har förenats med monarkister, kommunister med övertygade icke-socialister, diktaturan hängare med demokrater. Alla dessa säger nej till den nya grundlagen. Men de gör det med helt olika motiv. Republikanerna säger nej därför att de vill ha republik och därför att den nya grundlagen uttryckligen bygger på monarki. Monarkisterna säger nej därför att de tror att den nya grundlagen innebär ett steg mot republik. Kraven har alltså lika mycket gemensamt som eld och vatten. Vad dagens debatt emellertid har visat är hur starkt förankrad i vårt folk den svenska monarkin är. Den har också bekräftat att vårt lands medborgare inte vill göra rent hus med våra gamla historiska traditioner. Man vill bevara det mesta möjliga av de högtidliga former som knyter an till det förflutna i det här gamla riket. Det är inte nödvändigt, menar man, att till varje pris förändra det bestående. Vi kan inte acceptera den bristande förståelse för symbolvärdens och kulturtraditioners betydelse som präglar socialdemokraternas politik och inte minst deras syn på vår författning. Ingen lär sväva i okunnighet om att vi moderater under förarbetet till den nya grundlagen strävade efter att kringgärda den konstitutionella monarkin med sådana former att monarkens ställning som statschef och samlande symbol för hela svenska folket klart ströks under. Vi gjorde vad vi kunde för att nå det resultatet. Under det senaste året tycker vi oss ha kommit betydligt längre än vad många av oss trodde vara möjligt för ett par år sedan. Vi har lyckats bättre säkra monarkens ställning i vårt statsskick än vad fallet skulle ha varit om vi ställt oss utanför, om vi demonstrativt hade vänt ryggen till och redovisat vår mening men därefter sagt nej till det hela. Då hade grundlagen och monarkens ställning avgjorts av partier med en klart republikansk uppfattning eller med betydligt mindre bestämd syn på monarkins betydelse för gemenskapen i nationen. Men självfallet har vi inte nått allt vad vi har strävat efter, och detta utgör motiv för oss att motionera om förändringar i den nya grundlagen. När grundlagsförslaget behandlades i riksdagen i juni förra året, förelåg inte mindre än ett fyrtiotal reservationer och särskilda yttranden. Vi kommer nu tillbaka med dessa krav. Vi begär alltså att den nya grundlagen omedelbart skall förbättras, och vi räknar med att vi skall få stöd för våra strävanden av dagens starka opinion. Vi förväntar det stödet för våra yrkanden rörande riksdagens högtidliga öppnande — en fråga som emellertid i huvudsak inte regleras i grundlagen utan skall avgöras i annan ordning. Vi har en annan uppfattning då det gäller kvinnlig tronföljd. Det är inte bara en fråga om jämställdhet mellan man och kvinna, även om socialdemokraterna här svikit en av sina klart uttalade principer. Det gäller också att garantera monarkins bestånd. Vi kommer vidare att fullfölja vårt tidigare krav om att markera konungens ställning som opartisk symbol genom kravet att han och inte den politiske regeringschefen skall underteckna viktiga lagar och utnämningar. Vi kommer att kräva beslutande folkomröstning, då en minoritet i riksdagen begär att sådan skall anordnas i samband med grundlagsändringar. Vi kräver också en fungerande riksdag med minskat ledamotsantal och möjlighet till offentliga utskottsförhör. Jag har, herr talman, redan strukit under hur viktigt det är att medborgarna i en demokrati engagerar sig i samhällsfrågorna. Den debatt som nu pågår om grundlagsfrågan måste ur den synvinkeln betraktas som något positivt. Men det är ett faktum att inom breda medborgargrupper i dag råder stor osäkerhet om den verkliga innebörden av åtskilliga av det nya författningsförslagets regler. Och den osäkerheten leder fram till två slutsatser. Den första är att alla partier i riksdagen har ett gemensamt intresse att genom bred information ge våra väljare en saklig redovisning av det nya grundlagsförslagets syften och innehåll. Det är därför jag har interpellerat statsministern och frågat om regeringen är beredd att omedelbart ta initiativ till en objektiv, vittomfattande och allsidig information kring den nya grundlagen. Jag har ännu inte fått svar på den frågan. Den andra slutsatsen, herr talman, är att riksdagen inte bör ta ställning till grundlagsförslaget i sådan hast, att den opinion det här är fråga om får det intrycket att vi till varje pris vill pressa fram ett avgörande innan människorna hunnit få de upplysningar de behöver och begär. Den reaktion mot den nya grundlagen som växt fram under de gångna veckorna har också, herr talman, sin rot i den känsla av främlingskap inför myndigheter, kollektiv och även oss politiker som allt fler människor i samhället kommit att uppleva under senare år. Alltför många talar i det sammanhanget om ”mygel”. Alltför många talar om politiska uppgörelser över medborgarnas huvuden. Alltför många hävdar att politikerna struntar i vad den enskilde tycker och tänker och att politikerna bakom slutna dörrar ”kohandlar” utan hänsyn till de enskilda människornas, de enskilda väljarnas önskemål. Det avspeglar sig i alla de brev jag har fått motta. Kritiken är inte ny. Jag har förut här i kammaren vid debatter med statsministern vid flera tillfällen tagit upp frågan om de enskilda människornas känsla av främlingskap i dagens sam hälle. Mina synpunkter har i regel avvisats av statsministern med den vanliga frasen: ”Gösta Bohman svartmålar.” Jag har svarat att sådana försök att vifta bort kritiken bara gör saken värre. Det är inte mig herr Palme klipper till — för att tala svenska — när han använder dessa ord. Det är i själva verket en stor del av svenska folket som herr Palme slår i ansiktet, när han tillbakavisar den tolkning jag försöker ge av enskilda människors reaktioner. Vi lever i ett öppet samhälle, som saknar motsvarighet i det förflutna. Vi vill alla att dagens medborgare skall vara samhällstillvända. Begreppet samhällskritik har blivit ett fint begrepp hos oss. Hela vår utbildning är inriktad på att ifrågasätta auktoriteter. Men när vi nu gemensamt har skapat detta den öppna debattens samhälle måste vi också dra konsekvenserna av det och vara lyhörda för människornas röster. Detta förutsätter en betydligt bättre redovisning av och information om de beslut som vi fattar här i riksdagen och i kommunala församlingar. Det är vår skyldighet att gå ut och förklara vad som sker, att göra det på ett tidigt stadium och att se till att förhandlingar sker med öppet redovisade motiv, där folkets och inte politikernas bästa är avgörande för ställningstagandena. Tendenserna att ifrågasätta politiker och politikers syften utgör också ett resultat, en konsekvens av socialdemokraternas ”det starka samhällets politik”. ”Det starka samhället” är som begrepp tilltalande. För många för det tanken till en stor och öppen famn i vilken ensamma, vilsna och sökande människor finner en trygg hemvist. Men det här starka samhället har också andra sidor. Det kräver fler samhällsorgan. Det kräver fler myndigheter som skall styra och ställa för oss vanliga människor. Det kräver alltså en växande byråkrati. Det kräver en allt risigare snårskog av regler, instruktioner och författningar. Och det kräver mer och mer pengar, pengar som i sista hand måste betalas av enskilda medborgares insatser. Det är betecknande att t.o.m. många socialdemokrater i dag erkänner att deras valnederlag kanske till stor del kan förklaras av att socialdemokraterna kommit att ”identifieras med överhetssamhället”. Just detta är ”något av en arbetarrörelsens förbannelse”, skrev en ledarskribent i Fackföreningsrörelsen för några veckor sedan. Men det sambandet kan socialdemokraterna aldrig någonsin avsvära sig. Det ”starka samhälle” som socialdemokratin konsekvent strävar efter har alltmer tagit sig sådana former, att det t.o.m. av sina upphovsmän döpts om till ”överhetssam hälle” och blivit någonting som man i dag förlorar och inte vinner val på. Men denna utveckling har drabbat inte bara socialdemokraterna utan även oss politiker generellt sett. Det tror jag vi skall vara medvetna om, och vi kan inte blunda för dessa tendenser. Det är vår skyldighet att söka undanröja den förtroendekris som det här ytterst är fråga om, ty den oro som kritikerna ger uttryck åt är en realitet. Vi kan inte vifta bort den. Vi måste alltså ge bättre information. Vi måste decentralisera ansvar och beslut. Och vi måste se till att vi inte gör kollektivet starkt på den enskildes bekostnad. Den gemenskap — jag understryker det, eftersom jag alltför ofta missförstås — den samhällsgemenskap vi alla eftersträvar måste byggas upp på oberoende, självständiga och upplysta medborgare. Jag har vid olika tillfällen, herr talman, under höstens lopp försökt återge den verklighet som jag tror — veta kan man inte — utgör förklaringen till socialdemokraternas andra stora valnederlag i följd. Jag har beskrivit den oro inför framtiden som man möter hos dagens människor i detta välfärdssamhälle. Jag har skildrat deras reaktion mot den kollektivism i övermodets tecken som den socialdemokratiska politiken fört med sig, framför allt under de senaste åren.

Jag tror att det är konflikten mellan å ena sidan de löften som givits, de förhoppningar och förväntningar som de socialdemokratiska politikerna väckt och å andra sidan den verklighet som den enskilde upplever i sin vardagstillvaro som utgör den yttersta förklaringen till de socialdem okratiska valnederlagen. Den politiska framtidsdebatten behöver ges ett annorlunda innehåll än vad den haft tidigare. Den måste inriktas inte bara på begreppen trygghet och tillväxt utan också på begreppen frihet, oberoende och ansvarstagande. Vad vi behöver är alltså en diskussion om den enskilda ansvarsmedvetna människans ställning i ett samhälle där alltför många betraktar fortgående centralisering, kollektivisering och byråkratisering som en helt oundviklig process. Många av de förutsättningar för vår tillväxt som tidigare ansågs självklara har i dag rubbats. Situationen är nu en annan än den var förut. Det är lätt att dra felaktiga slutsatser av ändringarna. Men just därför behöver vi en debatt om den enskilde individens roll och om hans krav på livskvalitet. Och frihetskraven blir sannerligen inte mindre betydelsefulla i ett läge då datatekniken öppnar vidgade möjligheter för centralt fattade beslut och centralt styrd påverkan av individen. Men socialdemokratins bidrag till den här debatten är de vedertagna. Oljekrisen och energikrisen kan bara lösas — heter det ju — genom vidgad planering och en längre gående reglering av vår ekonomi. Sådant får vi höra samtidigt som vi som privata konsumenter upplever att myndigheterna inte ens kunnat på ett tillfredsställande sätt lösa bensinransoneringens problem. När Sverige, delvis som ett resultat av den socialdemokratiska politiken, råkat in i efterkrigstidens svåraste arbetslöshetskris får vi höra, att vår framtida sysselsättning kan lösas endast genom ytterligare statliga initiativ och genom en ännu snabbare utbyggnad av statliga och kommunala verk, institutioner och företag samt en vidgad offentlig sektor. Det finns alltså i den socialdemokratiska politiken bara ett enda recept för alla svårigheter: mera folk i allmän tjänst, mera pengar till det allmänna från arbetande människor och företag. När man ständigt hör de här tankarna föras fram av socialdemokratiska talare, får man en känsla av att den socialdemokratiska ideologin på något sätt har stelnat i formerna. Det saknas ju ingalunda exempel runt om i världen som visar hur det samhälle ser ut och hur litet det blir kvar av den enskilda individens frihet där kollektivismens evangelium förverkligats i praktisk politik. De enskilda samhällsmedborgarna måste behandlas som självständiga och ansvarstagande medborgare. Man måste kunna lita på dem, på deras egen förmåga att ta och bära ansvar. De är inga ståndaktiga tennsoldater, som kan flyttas fram och tillbaka och dirigeras efter en aldrig så helig ideologisk strategi. En ny, ökad byråkrati, nya regleringar och föreskrifter till tusen löser inte i längden de vanliga människornas problem. Dagens verklighet, betraktad från den enskilde individens nivå, motsvarar inte kanslihusets sam hällsbild. Visst kan man — och det har vi väl upplevt — som socialdemokratin försöka dra löje över begreppet den vanliga människan. Herr Palme brukar göra det. Men den vanliga människan är ändå en realitet. Det är på hennes uppdrag vi politiker fullgör vårt arbete. Och det är henne vi moderater åberopar, när vi påstår att det är någonting som har gått snett i samhället. Våra paroller blir kanske under sådana förhållanden inte lika eggande som socialdem okratins. Våra möjligheter att med patentmediciner lösa nya problem i det moderna samhället blir inte lika lättfattliga som kanslihusets, det vet vi. Vi kan inte vara lika tvärsäkra. Vi hyser i själva verket en stark känsla av ödmjukhet inför ett samhälle som inte låter sig förändras med trumpetstötar och fagra fraser. Det samhället är långt känsligare för snabba förändringar och för experiment än många föreställer sig, och det reagerar på ett helt annat sätt än många tror. Kraven på fotfäste, behovet av förankring, tvånget att bygga på gjorda erfarenheter — allt det här är för oss viktigare än visioner som kan fånga för stunden. För det är trots allt i ett väldigt slitsamt och ofta monotont och grått vardagsarbete som den enskilde upplever sin tillvaro, och det är på den där grå tillvarons grunder som han bygger upp sina förhoppningar inför framtiden. Samhällsarbete är inte löften. Det är tvärtom i väldigt stor utsträckning att vädja till den enskilda människan själv, att av henne eller honom kräva ansträngningar, kräva nya insatser och ansvar. Efter att ha sagt detta, herr talman, vill jag stryka under att det trots de ideologiska och konkreta politiska motsättningarna mellan partierna i vårt land finns en långtgående värdegemenskap. Det är den nationella värdegemenskapen mellan våra demokratiska partier. Den utgör en av vår svenska demokratis och vår nations allra väsentligaste beståndsdelar. Socialdemokratin är värd all respekt och beundran för sina insatser för likställdhet och rättvisa. Vi känner ofta beundran för de insatser som svensk arbetarrörelse har gjort för vår nation under gångna decennier, och vi gör det fortfarande, trots de stora meningsskiljaktigheter som föreligger mellan oss och den ideologi och den politik som dagens socialdemokrati står för. Vad jag emellertid mot den här bakgrunden har svårt att förstå är att detta stora demokratiska parti — det största partiet i vår riksdag — skall försätta sig i en sådan beroendeställning i förhållande till det kommunistiska partiet som socialdemokraterna har gjort i dag. Och sedan, herr talman: Ingen har bestritt att konjunkturläget i dag är svåröverskådligt. Men det är just i ett sådant läge som man har rätt att ställa krav på regeringen. Då det råder dimma över fjället eller på havet, då är behovet av fast kurs nödvändigare än någonsin, det vet alla de som har varit på fjället eller på havet. Och vi har en regering som i alla sammanhang påstått sig veta bättre än andra, som alltid gjort gällande att centrala planeringsåtgärder är överlägsna en fri marknadsanpassning. Denna regering har nu på riksdagens bord lagt en budget, grundad på bedömningar som regeringen uttryckligen förklarar sakna giltighet i dag. I rädsla att kanske göra en felbedömning avstod regeringen från att göra några bedömningar alls i januari månad. Regeringen ville alltså inte regera. Den nya grundlagen förutsätter, som jag tror herr Fälldin påminde om, att regeringen skall redovisa en nationalbudget när riksdagen öppnas. Regeringen har alltså redan satt sig över intentionerna i den nya författningen. Människorna i vårt land, företagsamheten och oppositionspartierna fick inte det informationsmaterial som de har rätt att kräva för sina bedömningar av framtiden. Nu har vi i dag fått en viss information. Vi har fått en redovisning för konkreta förslag av statsministern i dag, på själva remissdebattens morgon. Det förslaget utgör ett paket av precis samma slag som har lagts på riksdagens bord vid de tillfällen under de senaste åren då oppositionspartierna gått ut och begärt rejäla insatser för att bota arbetslösheten, generella stimulansåtgärder för att få hjulen att rulla. Då har regeringen kommit med en säck med olika slags åtgärder, insatser på olika områden som förvisso kan behöva stödåtgärder. Jag vill inte här stå och plocka sönder regeringens paket i dess beståndsdelar och bedöma det ena projektet efter det andra; jag tycker att vi har anledning att vänta med en slutgiltig bedömning. Men allmänt vill jag upprepa att det är betecknande att regeringen nu som tidigare avvisar de generella konjunkturpolitiska medel som andra stater brukar arbeta med i sådana här sammanhang, och på nytt kommer med dessa selektiva paket. Nackdelen med det har herr Fälldin påvisat. Om man vidtar sådana här aldrig så välmotiverade fördelningspolitiska åtgärder, så murar man fast dem. Man har väldigt svårt att ta bort dem. Subventionerna blir bestående och de leder till ökade krav på samhället, till bestående krav på en hög skattebelastning. De drabbar alltså i sista hand de enskilda människorna genom krav på nya och högre skatter. Därför är jag — så mycket vill jag säga — tveksam till det här förslaget principiellt sett. Även om jag i vissa avseenden — då det gäller stödet åt barnfamiljerna och pensionärerna och då det gäller insatser för att försöka åstadkomma en smidig övergång till ett energisnålare samhälle — har en positiv utgångspunkt, så är jag principiellt negativt inställd till detta slags politik som regeringen nu för femte gången i rad försöker utöva och som bara leder till att vi kommer högre och högre upp på den statliga utgiftsskalan. Jag har tidigare strukit under att en av orsakerna till osäkerheten är inte bara oljekrisen utan det chockerande tafatta sätt på vilket regeringen presenterat krisläget, förberett och handhaft åtstramningsoch ransoneringsåtgärderna. Det är inte märkvärdigt att människorna står undrande. I ett verkligt avspärrningsläge eller under överhängande kriseller krigsförhållanden är det svenska folket berett att underkasta sig precis vad som helst. Den gemensamma solidariteten tränger då undan alla kritiska funderingar. Men det är svårare att klara den här förtroendekrisen i ett läge som dagens. Och det blir inte lättare att skjuta undan obehagliga frågor när de frågande konstaterar att Sverige före alla andra länder i Europa införde en bensinransonering, som upphävdes just när den började verka. Såvitt jag vet är Italien det enda land som i dag funderar på att införa bensinransonering. Att Italien har nära nog ett statsmonopol på bensinhandeln, statsföretaget ENI, är kanske en tankeställare så god som en annan att ta hänsyn till för alla dem som tror att staten kan lösa oljehandelns problem. Vad beror det på att regeringen gripits av denna handlingsförlamning? Det är samma handlingsförlamning som regeringen grips av så fort en krissituation börjar avteckna sig, just i lägen då behovet av en stark regering är särskilt påtagligt. Vi minns alla här i kammaren hur det var när sysselsättningssvårigheterna successivt stärktes mot hösten 1971 och hur regeringen hela tiden kategoriskt förnekade att kraftåtgärder behövde vidtas för att åstadkomma stimulans. Först när oppositionen utnyttjade det första möjliga tillfälle som oppositionen hade att presentera ett stimulanspaket, nämligen höstriksdagens början, vaknade regeringen. Och vi är där nu igen. Den nationalekonomiska expertisen har varit hundraprocentigt enig om att vi behövde ny stimulans för att motväga det bortfall i medborgarnas köpkraft som prisökningarna på bränsle och andra varor för med sig. Men vi fick inget regeringsförslag i det syftet förrän först i dag, efter det att oppositionens bud har legat på riksdagens bord och diskuterats öppet under bra lång tid. Det var oppositionen som på nytt tog initiativet. Vi moderater och de båda mittenpartierna krävde ett flertal åtgärder för att få den stimulans som ekonomin behövde. Motionerna visar att det finns en bred enighet bakom kraven på en sänkning av momsen — ett förslag som vi som bekant aktualiserade redan i höstas men då fick nej på. En rejäl temporär momssänkning stärker familjernas ekonomi, ger människorna mera att köpa för — den ger ekonomin den stimulans som behövs för att motverka den stigande arbetslösheten. Priserna hålls nere. Och vi hävdar bestämt att den sortens åtgärder är överlägsna de julklappssäckar med olika slags gåvor som socialdemokraterna kommer med så fort stimulansåtgärder skall vidtas. Vad som nu kommer att hända i finansutskottet, därom vet vi ännu ingenting säkert. Det finns i utskottet en majoritet för de riktlinjer för den ekonomiska politiken som har skisserats av de tre demokratiska oppositionspartierna. Om socialdemokraterna kommer att vara beredda till jämkningar, därom vet vi ännu ingenting. Den lotterisituation som då avtecknar sig är — jag upprepar det — ”ovärdig, onödig och omöjlig”. Men det är inte oppositionen som är ansvarig för den situationen. Det är det minoritetsparti som sitter fast i sin regeringsställning och som vägrar att lösa en omöjlig situation genom nyval. Skall nu socialdemokraterna med sina 156 mandat bakom sig hanka sig fram i regeringsställning genom samverkan med kommunisterna? Eller skall socialdemokraterna låta väljarna få möjlighet att ge sitt förtroende i val till de tre icke-socialistiska partier som i 1973 års val samstämmigt förklarat sig beredda att ta över ett regeringsansvar, om de fick det förtroendet? Problemet 175 mot 175 är inte bara ett abstrakt problem. Bakom det ligger realiteter, bakom det ligger ställningstaganden som rör enskilda människors och familjers livsvillkor för en lång tid framöver. Det är för dem vitala frågor som eventuellt skall avgöras med lottens hjälp. Det gäller inte bara de förslag som regeringen lägger i sina propositioner. Det gäller också oppositionspartiernas motioner och motioner från enskilda riksdagsmän. Vi har redovisat våra förslag. Vi har presenterat alternativ som innebär en bättre politik än den socialdemokraterna företräder, och de ligger alltså på riksdagens bord. Vi har för det första redovisat riktlinjer för en ekonomisk politik som syftar till att hålla nere arbetslösheten och bekämpa prisstegringarna. Och jag upprepar att en sänkning av momsen är en konjunkturpolitiskt motiverad åtgärd som stimulerar både de enskildas och samhällets ekonomi.

Nr 14 | Herr talman! ”Ni skulle kunna skrika; ni borde göra det Skrika, att Onsdagen den ni blivit arresterade! Skrika att civilklädda nidingar är i färd med att 30 januari 1974 infånga människor! Att de griper folk på grund av falska angivelser! Att —— — det i tysthet pågår förföljelser mot miljoner människor! ” Allmänpolitisk Så beskriver Alexander Solzjenitsyn i sin senaste bok — Gulagarkipeladebatt gen — de tankar som genomkorsade hans hjärna när han första gången arresterades. Men Solzjenitsyn nöjde sig inte med att skrika ut sina anklagelser mot förtryckarna inför ett par hundra närvarande Moskvabor. Han valde att för en hel värld nära och intensivt berätta sanningen om förtrycket och förnedringen: ”Sanningen hade dömts till döden — den blev slagen, dränkt, bränd och gjordes till aska. Men här — i Gulagarkipelagen — har den sammanställts, är levande och publicerad och ingen kommer någonsin att kunna utplåna den.” Varför bedrivs det statligt organiserade kampanjer mot den som berättar sanningen om Stalins skräckvälde och slavläger? Jo, därför att Solzjenitsyn visar upp, så att det känns ända in i märgen, hur eftersträvansvärd friheten är. Friheten att kunna tala utan rädsla med sin granne och vän, att kunna kritisera regimen utan repressalier, att få läsa det man vill utan att hemliga polisen knackar på. Den friheten saknas än i dag i Sovjetunionen. Desto viktigare är det att de som förkväver och förföljer det fria ordet får höra sanningen om sin maktutövning av oss som har frihet att tala. Solzjenitsyn är inte ensam — vare sig i sina erfarenheter eller i sina krav. Andra människor följer varje steg han tar — och varje steg som tas mot honom. Det finns också andra människor i Sovjetunionen som är hotade. I en färsk rapport, godkänd av Europarådet, har Per Ahlmark visat hur Sovjets judar fortfarande förhindras att utöva sin religion, bevara sitt språk och sin kulturella särart. Hur de, när de vill ta konsekvenserna och söka sig ett nytt hemland, förlorar sitt arbete och stöts ut ur samhällsgemenskapen. Detta av en regering som vid samarbetsoch säkerhetskonferensen i Helsingfors skrivit under principerna om ”respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet”. Vad skulle vårt internationella samvete vara värt om det inte fungerade också här, om det inte ledde till att vi sade ut vad vi tänker? Den svenska riksdagen har anledning att inte bara i ord lyssna till sitt internationella samvete. 1974 är det år då riksdagen i handling skall infria sitt löfte till u-länderna. Den svenska u-hjälpen skall uppgå till I procent av bruttonationalprodukten senast 1974/75 — det var riksdagens beslut 1968. Jag vill påminna om den moraliska tyngd som den dåvarande utrikesministern, Torsten Nilsson, lade i det löftet. Många av oss tyckte då att ökningstakten var för långsam för att det skulle kunna gå ihop. Vi pekade länge på konsekvensen: sista året, i år, måste man ta ett extra krafttag. Löftet skall infrias. Det har stor betydelse i dag, när det är stor risk att andra industriländer i oljekrisens skugga gör avkall på u-landsstö det. Vad Sverige gör här följs noga ute i världen. 25 Det är en del här hemma som glömmer bort att oljekrisen är mycket kännbar för just u-länderna; de tittar då på de nyrika oljestaterna och glömmer bort de länder där svensk u-hjälp betyder mycket. De oljeproducerande u-länderna omfattar bara ca 4 procent av den totala befolkningen i den fattiga tredje världen. Många andra u-länder är själva starkt beroende av oljeimport. Deras ekonomier kommer nu att drabbas av de flerdubblade oljepriserna. Deras betalningsunderskott är redan tidigare enorma, och därför slår detta särskilt hårt hos dem. De oljeproducerande länderna har visserligen litet vagt talat om särskilda insatser till stöd för dessa länder, men än så länge har detta stannat på diskussionsstadiet. Till det kommer att vissa u-länder för sin livsmedelsförsörjning är starkt beroende av de kemiska gödningsämnena, som just kräver energi vid framställningen. Japan, som är huvudleverantör av sådana gödningsämnen till u-länderna, har redan tvingats till vissa begränsningar i den produktionen. Detta kan få mycket allvarliga verkningar. För den rika världen har energikrisen kommit som en chock. En del menar att den chocken är nyttig. Den industriella tekniken har under mer än 20 år formats i föreställningen om att energin är billig. Det har slösats enormt. Att tala om det mötte tidigare på sin höjd välvilliga instämmanden men just inga verkliga förändringar. Nu måste de till.

Men den stora krisen kom plötsligt och fick därmed dramatiska verkningar. Det är klart att för många av oss har svårigheterna främst yttrat sig i litet ökat trassel i vardagen: ransoneringar som i vissa delar förefallit obegripliga och orättvisa, svårare att ta sig ifrån jobbet till hemmet och tvärtom, litet kallare bostäder osv. Men bara på några månaders sikt kan problemen växa i styrka i första hand genom ökad arbetslöshet och snabbt stigande priser — ifall vi inte kan enas i den svenska riksdagen om verkligt väsentliga stimulanser. Vi vet hur detta slår ute i världen med väldiga förändringar inte bara inom och mellan valutorna utan också på själva marknaderna. Det finns de som räknat med att de oljeproducerande ländernas oljeinkomster skall öka från 15 miljarder dollar år 1972 ända upp till ca 90 miljarder dollar år 1974, även om detta bestrids från andra håll. En del av denna enorma summa kommer naturligtvis att förbrukas i oljeländerna själva. Säg högst hälften. Vi får ändå allvarliga störningar i världshandeln genom förekomsten av det jättelika överskottet för oljeländerna, om inte 20-gruppen lyckas att i mars forma en modell där internationella valutafonden kan skapa någon sorts buffertar. Samtliga i-länder kommer att försöka kompensera sina ökade oljeutgifter genom ökad export. Risken är sedan stor att många av de starka länderna vidtar ungefär samma typ av åtstramande åtgärder på hemmamarknaden — och att det hela leder fram till ett ekonomiskt lågvattenstånd. Då kan världshandeln skadas, och man får räkna med att det genom de snabba prisökningarna blir ökade sociala spänningar i en del länder, där inflationstakten redan är hög. Nr 14 Det finns alltså en risk med dagens energikris — att den leder till en Onsdagen den ökad ekonomisk nationalism. Det kan se ut som en hjälp för något 30 januari 1974 enstaka land en kort tid, men i ett längre perspektiv skadar man sig själv — — —— — och samtliga andra. Sverige måste ta på sig som en självklar och viktig uppgift att i alla internationella sammanhang motverka sådana tendenser. Vi måste hävda frihandelns principer och trycka på betydelsen av det internationella samarbetet. Energioch miljökriser skall lösas genom förtroendefullt samarbete över gränserna — i stor skala — hur svårt det än är att övertyga dem som hittills föredragit att bara sitta på sina privilegier. Misslyckas vi med det kommer energiproblemen att förvärras inte bara under det här året utan under de kommande decennierna, de politiska motsättningarna mellan den rika och den fattiga världen kommer att öka och krigsriskerna ökas också. Visst är Sveriges situation på kort sikt osäker. Men osäkerheten kan inte få leda till passivitet. Vi var den 11 januari förvånade över att regeringen så uttryckligt hänvisade till vad den kallade en genuin osäkerhet. Vi sade oss att minoritetsregeringen tydligen hade valt att vänta ut oppositionspartiernas motioner och ta viss hänsyn till bedömningarna däri. Det är naturligtvis både på gott och på ont. Herr Fälldin har redovisat de arbetsmässiga nackdelarna för riksdagen. Jag ansluter mig till hans bedömning därvidlag liksom till hans resonemang om nyval. Men avgörande för hur vi skall bedöma regeringens sätt att lägga upp sitt eget arbete är: Skall det ses som en stridshandling mot oppositionspartierna eller inte? Jag går inte in så mycket på den rent arbetstekniska situationen i dag i riksdagen, i remissdebatten. Jag vill bara påminna om att den kunde ha undvikits om vi hade följt den regel som vi genom åren har drivit från folkpartiet: att remissdebatten skall hållas när statsverkspropositionen just är lagd. Människorna skall inte behöva vänta på riksdagens reaktioner till dess att statsverkspropositionen har tröskats igenom snart sagt vartenda forum; remissdebatten skall inte komma helt post festum. Då hade vi haft en naturlig situation att diskutera, och den nya lilla finansplan som lagts fram i dag skulle sedan ha kunnat komma in i det naturliga sammanhanget inför finansutskottets arbete och den kommande finansdebatten. Det är ju bristen på olja som nu ter sig som väsentlig, särskilt den olja som behövs för industrin. Hittills har det väl blivit relativt få produktionsstörningar, men de serviceföretag som direkt eller indirekt varit beroende av bilen har fått känna av krisen. Att nu i detalj gå in på ransoneringsperiodens administrativa och tekniska misstag vore att spilla tid.

Då är det absolut nödvändigt att man, med undantag för de rena krigshemligheterna, gör en fullständig och öppen redovisning. Vi vet nu att regeringen har det materialet, och det är viktigt som ett led i den sparkampanj som man nu lägger upp att detta förtroende visas i detaljer och upprepade gånger. Att möta sysselsättningssvårigheterna under de kommande månaderna är en huvuduppgift för våra sam hällsekonomiska insatser. För detta krävs det snabbt verkande allmänna stimulanser. Hushållen måste få råd att köpa vad som behövs när den ena oundgängliga faktorn efter den andra stadigt och snabbt blir dyrare. Avtalen på arbetsmarknaden och skatteomläggningen 1974 går ju i bästa fall jämnt upp med prishöjningarna. Och om pessimismen skulle breda ut sig i de enskilda hushållen, kommer inte ens den begränsade köpkraft som finns att användas. Om pengarna räcker till sämre, därför att priserna stiger, finns det för den enskilda människan ingenting annat att göra än att skära ner sina inköp. Det betyder att företagen då inte får anledning att tillverka lika mycket som förut och sedan börjar avskeda folk. Det är den kända cirkeln, den onda cirkeln, som vi måste bryta. Om vi ingenting gjorde för att möta pessimismens Olle i grind skulle det verkligen vara bedrövligt. Därför är det bra att här kommer fram en gemensam bedömning av behovet av allmänna stimulanser. Det är ju inte situationen just i dag, utan det är vår bedömning av utvecklingen under de närmaste månaderna och det närmaste halvåret, som det gäller att ta sikte på för att motverka de svårigheter som kan uppstå. Det var därför vi sade redan på riksdagens första dag, när regeringen satt och passade, att en tidsbegränsad sänkning av momsen är den snabbaste, effektivaste och bästa vägen. Först i dag får vi nu ett sidobud till detta. Det är hög tid. Finansutskottets arbete får icke försenas, utan vi måste gemensamt försöka finna metoder. Jag är för min del beredd att avstå från förlängd motionstid på den proposition som regeringen avser att lägga fram nu på fredag, just i syfte att finansutskottets arbete skall kunna ta sikte på att bli färdigt om möjligt till den dag som är utsatt i riksdagens arbetsschema. Nu är det litet svårt att så här snabbt bedöma regeringsförslaget. Det är klart att det extra barnbidraget och det extra folkpensionstillägget i sig är bra saker — de kan ha en direkt konjunkturstimulerande effekt — men det är svårt att säga hur mycket av regeringsförslaget som i praktiken är permanenta åtgärder. Vad vi kanske måste räkna med i ett längre perspektiv är också det läge med en efterfrågeinflation, som då måste mötas med någon form av åtstramande åtgärder. Momsen har där fördelen att den snabbt kan höjas. Vi är i folkpartiet beredda att göra en moraliskt bindande utfästelse att medverka till återgång till nuvarande momsnivå den dag då konjunkturförloppet det motiverar. Flera av de åtgärder som regeringen föreslår måste, såvitt jag förstår, komma för att stanna. Eller är det regeringens mening att t.ex. folkpensioner och barnbidrag i praktiken skall kunna sänkas om konjunkturen blir bättre? Om huvuddelen av stimulanspaketet såsom det kommer att presenteras på fredag utgörs av permanenta åtgärder, hur skall vi då klara finansieringen på sikt i ett perspektiv där vi har betydande kostnader för skatteomläggningen 1975 och pensionsålderssänkningen 1976? Detta måste vi få tillfälle att resonera igenom samlat i finansutskottet. Jag påminner om detta därför att regeringen så ofta har frågat oss hur vi vill finansiera ökade utgifter. Då är det inte mer än rimligt att begära att regeringen har någonting att säga oss. De gamla anklagelserna mot oppositionen för s.k. ansvarslöshet, när vi har velat ta fram effektiva stimulansåtgärder, verkar litet spöklika i dag. Jag förstår att herr Palme inte vill bli påmind om dem; han får väl säga som Hamlet sade till sin faders vålnad: Vik hädan! Jag skall inte göra plågan svårare, men en påminnelse kan jag väl få komma med. Det finns också en annan skillnad mellan mittenpartiernas förslag och förslagen i regeringspaketet. Ni har beräknat behovet av stimulanser på den försvagning av köpkraften som uppkommer efter de prisstegringar som ni själva fastställde i går. Vi har lagt vårt förslag med utgångspunkt i de priser som vi kände till när vi lade förslaget. Därför kan en diskussion när det gäller omfånget av stimulansåtgärderna vara motiverad. Vi har inte haft exakt samma utgångsläge. En sak i regeringspaketet är jag mycket glad för: man har insett behovet av att både stimulera bostadsbyggandet och samtidigt satsa på en typ av värmeisolering och energisnålhet som är nödvändig. Det är inga småsaker det rör sig om. I ett småhus med bra isolering har kostnaderna för uppvärmning stigit med ca 1 000 kronor på ett år, och för ett hus med sämre isolering har ökningen varit 1 400—1 500 kronor. Här måste det både på kort och på lång sikt löna sig — utöver den stimulans man får i fråga om att sysselsätta byggnadsarbetare — att kraftigt satsa på just värmeisoleringen. Det gäller inte bara småhusägarna utan också de vanliga hyresgästerna. Det är alltså den typen av åtgärder som det lönar sig att snabbt satsa på. Däremot får vi inte i panikens tecken gripa till sådana saker som har föreslagits under de gångna månaderna, nämligen att börja bygga ut hittills outnyttjade älvar och därmed för all framtid ta bort oersättliga naturvärden. Vad man kan acceptera är förändringar i vattenmagasinens nivå. Där är det fråga om tillfälliga obehag och tillfälliga skadeverkningar, men det är inte fråga om att varaktigt förstöra för kommande generationer. Nu säger Vattenfall i dag att inte ens ändringen av nivån i vattenmagasinen behövs, men den är ändå en åtgärd som vi i svåra situationer får acceptera. Jag vet inte riktigt regeringens principiella inställning till de ransoneringar som har använts. Jag vet att det finns andra socialister och vänner av statlig reglering som har sett dagens energikris som en välkommen anledning till att kräva ökad statlig makt, mer förstatligande och mer reglering. De tycker sig se att energikrisen på lång sikt bara kan lösas genom att statsmakterna tar över ansvaret för produktionen och styr konsumtionen. De menar att dagens problem i stor utsträckning har sin rot i marknadsekonomins svagheter. Det vore välgörande att på den punkten få en redovisning av regeringens syn. Det är klart att vi har en svår verklighet att beskriva. Energislöseriet beror ytterst på ett gemensamt lättsinne hos oss alla, socialister och kapitalister, producenter och konsumenter i ungefär lika stor utsträckning. För fem-tio år sedan borde vi ha slagit in på den energisnålare kursen. Det gjorde vi inte. Men inte berodde det på marknadsekonomin, utan det berodde på att vi inte såg problemens räckvidd med tillräcklig klarsyn. Ett statligt ägande kan inte vara någon garanti för att vi verkligen får den nödvändiga utvecklingen mot ett energisnålt och miljövänligt samhälle. De statliga myndigheter och verk som sysslar med energifrågor och energiproduktion har gjort sina insatser t.ex. för landskapsvården, men de har i många fall vänt tummen ner när det gällt att rädda oersättliga miljövärden. Risken att få en snabbt svällande statlig byråkrati som skall reglera i varje vrå av samhällsekonomin har i ett nötskal belysts under de veckor då man varit tvungen att improvisera fram personalförstärkningar inom de myndigheter som handhar ransoneringen. Jag tycker att de förhållandevis beskedliga ransoneringar och regleringar som det hittills varit fråga om borde vara en tankeställare för dem som tror att det skulle finnas någon genväg till ett rättvisare och mänskligare sam hälle. I släptåget på permanenta ransoneringar skulle det följa en hastigt svällande byråkrati, orättvisor och konstigheter, spekulanter och svartbörshajar. Problemet är hur vi skall skapa detta rättvisare och mera miljövänliga samhälle utan att bygga in oss själva i en sådan jättelik byråkrati, utan att skapa en övertung statsmakt och en allt hårdare toppstyrning. Det här är inget abstrakt prat, utan detta är någonting där Sverige befinner sig väldigt nära ett avgörande. Vi är på väg in i en situation med alltmera makt koncentrerad till regering och myndigheter, till några få mäktiga organisationer och till ett rätt litet antal mycket mäktiga företag. Det finns en risk att de tre enheterna — staten, organisationerna och de stora företagen — skapar en nära nog gemensam makttopp. Det här yttrar sig på väldigt många sätt. I en rad fall finns det till synes rationella argument för de stora enheterna. En mängd ekonomer och tekniker tror att de kan hjälpa oss att lösa hela sjukvårdens problem genom att samla alla uppgifter om patienterna i fasta dataterminaler. Här går det att spara liv och pengar, säger de optimistiskt. Men väldigt många av dem glömmer vart människan tar vägen, risken för att det blir ett fel i kodningen. Ta det triviala fel som gjorts vid kodningen nu under den gångna ransoneringsperioden! Översätt det till ett område som sjukvården där det verkligen skulle gälla enskilda människors liv och inte bara sådana obehagligheter som att man fått en felaktig ranson. Jag skall försöka svara på min egen fråga hur man kan undvika att skapa den här övertunga statsmakten, den här kraftiga centraliseringen. Det finns några villkor som måste uppfyllas för att samhällsutvecklingen skall stämma med vår liberala grundsyn. För det första måste vi skapa en jämnare och rättvisare fördelning av välfärden. Då får vi inte ett ögonblick glömma bort att det är de svagaste som drabbas hårdast. Skulle vi falla för att odelat tala för de starkas frihet från tyngande skatter och annat elände, då fräter vi på den sam hällsgemenskap som bara kan utvecklas genom att sociala och ekonomiska klyftor utjämnas. Om vi skall kunna skapa ett mänskligare samhälle måste vi känna en levande styrka i människans upplevelser av den sociala sam hörighetens krav. Det liberala frihetskravet vänder sig mot en egoistisk mentalitet; det vill skapa utrymme för idealitet, social rättfärdighet och ansvarskänsla. Det är något av detta som jag saknar i den livsform som man ibland Nr 14 benämner den nya individualismen och som moderata samlingspartiet Onsdagen den bara ibland och delvis markerar distans till. Existerar det en ny 30 januari 1974 individualism frågar jag mig på vad sätt den avviker från den urgamla — —— egoismen. Det blir alltid något kallt och hårt i de krav på frihet som saknar gemenskapens dimensioner. För det andra måste vi ha en näringspolitik som motverkar koncentration och sammanblandningsekonomi. Risken med sammanblandningsekonomin är att statsmakten kommersialiseras i stället för att företagen blir mer sociala. Och nog måste de som sitter i regeringen och nu gång på gång tar ställning till de med näringslivet gemensamma projekten fråga sig: Kan vi i det läget bibehålla vår ursprungliga sociala målsättning? Vi måste här satsa på att i förväg begränsa utrymmet för en del av marknadskrafterna, nämligen de som verkar för ökad koncentration och de som hittills drivits på av statens näringspolitik. Häromdagen slog näringsfrihetsombudsmannen larm om förhållandena på livsmedelssektorn. Han frågade bl.a.: Varför skulle inte Pågens kunna köpa sitt mjöl av Kungsörnen utan kartellavtal? Det var en fråga som ingen kunde besvara. Truster, karteller och avtal av den typ som näringsfrihetsom budsmannen slog ner på går ju ut över konsumenterna. Monopolen ökar. Uppköpen av familjeföretagen går skrämmande fort. De måste i stället få en chans att överleva. För det tredje måste vi skapa en offentlig sektor, som ger mer av personlig kontakt och gemenskap, mindre av byråkratisering och social kontroll. Just därför att det är vård, utbildning och omsorg som kräver växande resurser, skulle det ju te sig som ett rent hån, om vi misslyckades att vara mänskliga i människovården. Då skulle ju P. C. Jersild få rätt i sin skrämmande framtidssatir och parodi på hur den offentliga sektorn fungerar. Men han och andra skriver ju inte för att få rätt utan för att i tid sätta stopp för omänskligheten. Skolor skall inte byggas och hanteras så att lärare och elever springer om varandra och är rädda eller arga, utan så att man i små enheter kan se varandra i ansiktet och känna förtroende. Vi har alla haft svårt att inse att det moderna samhället är oerhört mycket sårbarare än det gamla. Det hänger egentligen bara ihop tack vare sina nerver. De nerverna är inte enbart elektronik, väggar av betong och vägar av asfalt utan också människor, människor som litar på att tåget går i rätt tid, att flygplanet inte blir kapat, att rösthemligheten inte rubbas och att datarutinerna i sjukvården inte förtar deras rätt till privatliv. Så snart förtroendet går sönder, riskerar de mänskliga kommunikationerna att gå i stå. Man får sätta in dyrbara efterkontroller, som tar alldeles för mycken tid och kraft. En hel mängd av det som borde göras blir då inte gjort. Såvitt jag förstår är detta ytterst en fråga om demokratins villkor och arbetsmetoder. I många länder pågår i dag en alltmer oroad debatt om demokratins möjligheter. Många kommer till mycket pessimistiska slutsatser. De varnar för den samlade effekten av ekonomiskt missnöje, förakt för politikerna och de demokratiska institutionerna samt känsla av vanmakt och isolering. Men en del av kritikerna anar eller hoppas på nya möjligheter för en högereller vänsterreaktion, poujadiströrelser eller 31 vänsterrörelser med krav på extrema och våldsamma lösningar. Därför blir jag upprörd när man kallar den representativa demokratins normala samarbetsformer för mygel. Samtidigt måste jag erkänna att det finns anledning att bli än mer upprörd, när den representativa demokratins egna företrädare ger uttryck för en inställning, som är helt oförenlig med vår egen uppgift och det ansvar vi tagit på oss. Något så aningslöst skrämmande som det jag hörde i lunchekot i går av den socialdemokratiske riksdagsmannen Stig Olsson, nämligen hans principiella motivering för att man i domstolarna skall insätta enbart personer valda på ett partis mandat och utestänga andra, har jag inte upplevt på länge. Det kan naturligtvis alltid inträffa olyckshändelser i ett parti — en enskild medlem eller riksdagsman kan säga saker som partiet ogillar — men detta var så allvarligt att om inte den socialdemokratiska partiledningen tar ställning till det inträffade inom några få dagar, har det nog kommit för att stanna i den politiska debatten. Herr Palme brukar med skäl varna för en politisering av domstolarna. Här var det just detta som begärdes. Jag tror att vi verkligen måste anstränga oss för att skapa förtroende för de demokratiska institutionerna, och det kan bara skapas genom förnyelse och utveckling och inte genom att endast försvara det bestående. Det är samtidigt nödvändigt att gå till offensiv kamp mot dem som vill utnyttja ett misstroende mot demokratin i egna syften. I dag upplever vi att kommunisterna i Sverige med stora åthävor talar om de mänskliga frioch rättigheterna, om hur odemokratisk den nya grundlagen är. Vi är nog en del som har litet svårt att utan vidare acceptera detta nyväckta patos som äkta och djupt känt. Det är för det första inte ointressant att de mänskliga frioch rättigheterna som herr Hermansson och hans vänner nu så varmt talar om inte i verkligheten — hur det är på papperet är litet olika — existerar i något enda land där kommunisterna kommit till makten. Herr Hermansson kanske bedyrar att han ogillar det och att det är en annan sorts socialism som skall byggas i Sverige, en friare och mer tolerant socialism än vad vi hittills har sett prov på. Men liknande försäkringar har i alla tider utfärdats av kommunistiska politiker fram till dess att de själva tillförsäkrat sig makten. Sedan har det inte varit mycket bevänt med de liberala attityderna. För det andra är det inte heller ointressant att herr Hermanssons egna dokumenterade politiska planer går stick i stäv mot hans andra ambitioner att framstå som de demokratiska rättigheternas försvarare. Läser man kommunisternas partiprogram är det inte lätt att tro att just vpk skulle vara ett tryggt värn för de medborgerliga rättigheterna eller för demokratin. Där talas t.ex. om en ”revolutionär regering” som kommer att stödjas av en ”majoritet i folkrepresentationen”. Det är knappast av en slump som det inte står ”majoritet i riksdagen”, för herr Hermansson ville ju helt enkelt inte binda sig för att i varje läge respektera riksdagen, när partiprogrammet antogs. Han är tydligen i förlängningen beredd att upplösa riksdagen och stödja sig på en folkrepresentation som den nya regimen själv konstruerar. När en av herr Hermanssons aktiva partivänner, med uppdrag i partiet, häromveckan i Dagens Nyheter skulle förklara hur det systemet skulle fungera, skrev han att en förutsättning för den socialistiska demokratin var att de folkliga maktorganen — som alltså inte var riksdagen — beväpnades. Det lär inte vara för att skydda alla medborgarnas frioch rättigheter som kommunisterna vill skapa sådana beväpnade organ. Ett parti som i vissa väsentliga delar står främmande för den demokratiska värdegemenskapen kan inte väcka förtroende när just det partiet försöker framstå som en garant för individernas integritet. När herr Hermansson engagerar sig för de demokratiska rättigheterna har jag svårt att se annat än att det är från rent taktiska utgångspunkter. Det är, som han själv vidgår i en färsk, mycket öppenhjärtig artikel i senaste numret av vpk:s ideologiska tidskrift Socialistisk debatt, därför att de demokratiska frioch rättigheterna i hans tolkning underlättar kampen för socialismen. Men det är tydligen bara under ett visst historiskt skede som kommunisterna är beredda att försvara och betjäna sig av just dessa medborgerliga rättigheter. När det skedet är över krävs en ny taktik, och då svalnar nog herr Hermanssons tillfälliga intresse för de liberala värdena. Det är glädjande att det på andra håll har blivit fart på debatten om våra grundlagar. Jag tycker att det är glädjande därför att det kompakta ointresset ännu för ett år sedan var ganska kvävande. Vi var en del som försökte råda bot på det ointresset, men det räckte inte för att bryta det allmänna talet om att för författningsfrågor intresserar man sig inte längre i Sverige. Det är klart att det var lättare på ett sätt förr, när i författningsfrågorna ingick en sådan sak som den allmänna och lika rösträtten, men ytterst är det ju fråga om en fortsättning på precis samma kamp som man då stred från liberalt och socialdemokratiskt håll för att bryta de gamla privilegierna. Det finns ingen fråga som bättre binder ihop ledarna för den liberala och frisinnade rörelsen genom snart ett århundrade än den här: Hur skall en författning för ett demokratiskt samhälle utformas och utvecklas? Det går en rak liberal linje från S.

Vi vill tvärtemot kommunisterna ha en riksdag, som hamnar i det politiska livets centrum. Och vi kommer inte att förtröttas i de ansträngningarna. Det är mot denna bakgrund jag måste tycka att det på ett sätt varslar om friskhet i demokratin, när en sådan opinionsstorm kan blåsas upp mot grundlagsförslaget som den vi varit med om de senaste veckorna. Men samtidigt måste vi ha rätt att peka på den chans som just den opinionen missade. När vi i vintras och våras arbetade med en katalog över de grundläggande frioch rättigheterna, som vi menade borde skrivas in i grundlagen, var det stört omöjligt att få i gång en motsvarande bred Det är klart att vi saknade just då cirkulärbreven från opinionsgrupperna. Vi hade önskat att det då funnits talonger i tidningarna att skicka in för dem som ville ge uttryck för sin mening. Vi tyckte att det hade varit motiverat med information om vad grundlagsförslaget innehöll, både om förtjänster och om svagheter. Men då kände vi det som om vi talade in i en säck. Nu har intresset vaknat, och jag skall inte sjunga någon grämelsens visa över att det kommer sent. För även om den regeringsform vi har är sedan 1809 är det inte meningen att den som nu skall antas skall vara lika länge — 165 år — och att nästa reform skall "klubbas här av en annan talman år 2139. Vi vet att det finns brister i de nya grundlagarna också. Det kommer Per Ahlmark och Björn Molin att särskilt gå in på senare i debatten. Men vi vet också — och det är det avgörande — att de är väsentligt mycket bättre än 1809 års alltjämt gällande grundlag. Och här skulle jag vilja vända mig till hela svenska folket som är intresserat och säga att folkpartiet godtar inget förslag som på minsta sätt skulle kunna misstänkas vara ett hot mot de grundläggande frioch rättigheterna. Det är inte sant att tryckfriheten berörs. Det är inte sant att mötesfriheten, religionsfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten är i fara genom det nu vilande grundlagsförslaget. De får snarare ett starkare skydd än tidigare. Om det inte vore så skulle aldrig folkpartiet ge det vilande grundlagsförslaget sitt stöd. Däremot är det sant att det vilande grundlagsförslaget inte ger tillräckligt skydd. Förslaget har vissa svagheter, men det blev bättre än det ursprungliga förslaget därför att majoriteten drog sig tillbaka vid utskottsbehandlingen och gick med på att skriva in fler rättigheter i grundlagen redan då, däribland rätten till fackliga stridsåtgärder. Visst kunde vi i våras ha begärt att hela vår katalog över frioch rättigheter skulle läggas till grund för riksdagsbeslutet just 1973. Men hade vi gjort det skulle majoriteten — det sade man i varje fall — sannolikt ha glidit tillbaka till sin gamla ståndpunkt att en utförlig paragraf över frioch rättigheterna i grundlagen bara var till besvär. Vi valde därför att medverka till en första förbättring, mot löftet att arbetet skulle fortsätta till 1976. Den utredning som vi har begärt skall vara klar i början av nästa år. Jag hoppas vi då får hjälp från alla dem utanför riksdagen som nu är oroade, så att vi 1976 kan komplettera grundlagen med ett utbyggt kapitel om våra medborgerliga frioch rättigheter. Jag upprepar till sist: Redan med det nu vilande grundlagsförslaget kommer vi att skydda några av dessa frioch rättigheter bättre än med 1809 års alltjämt gällande grundlag. Den här situationen att debatten kommer så att säga ett år för sent visar en sak: hur viktigt det är att människorna får inblick i vad riksdagen håller på med, vad besluten betyder. Det finns en ny värdeskala i massmedia som vi inte kan göra mycket åt, där politiska pikanterier och gissningar tar över upplysningar om vad som faktiskt händer i riksdagen. Men vad vi kan göra någonting åt är riksdagen själv. Vi kan också bekämpa den här nya värdeskalan i den offentliga debatten men inte på annat sätt. Vi har från folkpartiet försökt att verkligen förmå riksdagen att ta itu med sig själv. Vi har i åratal drivit kravet på offentliga utskottsutfrågningar. Det är viktigare nu än någonsin. Här skulle ju vem som helst t.ex. i näringsutskottet kunna följa resonemanget om dagens energikris och i konstitutionsutskottet i fjol, om den här rätten hade funnits, i detalj ha kunnat följa de viktiga utfrågningarna av experter om hur man skulle klara den svåra uppgiften att få in frioch rättigheter i själva grundlagen. Jag skulle därför vilja sluta, herr talman, med en direkt fråga till de socialdemokrater och centerpartister — herr Fälldin undantagen, som på ett tidigt stadium visat insikt i vad det gäller — som stoppat rätten till offentliga utskottsutfrågningar: Är ni beredda att tänka om? Gör det då inte bara för den svenska riksdagens skull utan för att våra väljare och uppdragsgivare skall ha samma chans som vi — ja bättre chans än vi hittills haft i riksdagen — att i rätt ögonblick få rätta fakta, att ta del i debatten före besluten och därmed förstärka den representativa demokratin. Det är närdemokrati, och det skulle vara en hjälp att motarbeta de krafter som nu med falska förutsättningar och falska bevis går till kamp mot den representativa demokratin.

Herr talman! Den 27 januari var ettårsdagen av Parisavtalen om Vietnam. Dessa var en stor seger för Vietnams folk. USA-imperialismen tvingades att avbryta sitt öppna krig i Vietnam, att upphöra med sitt folkmord, utfört med den moderna teknikens och vetenskapens alla djävulska möjligheter. Många års terrorbombningar, krigföring med brinnande napalm och gifter mot människor, djur och gröda lämnade ett sargat folk och ett förött land. Men en väg till fred hade öppnats och detta såg vietnameserna som det väsentliga. På denna väg till fred har det emellertid visat sig finnas många hinder. Kriget i södra Vietnam har fortsatt och skördat tiotusentals nya offer. Marionettregeringen i Saigon vägrar att följa bestämmelserna i Parisavtalen. Med stöd av USA har den fört en politik av provokationer och väpnade attacker, som innebär stor risk för att krigets flammor återigen slår upp över hela Vietnam. I detta läge finns det tre viktiga uppgifter för vilkas lösning även den svenska riksdagen och regeringen måste göra kraftfulla insatser. Den första är att i alla sammanhang driva kravet att USA och Saigonjuntan måste respektera och följa Parisavtalen. Den andra är att kraftigt öka det materiella biståndet till återuppbyggnaden i Nordvietnam och i de befriade områdena i söder. Det är beklämmande — men samtidigt avslöjande för moderata samlingspartiets inställning — att moderata riksdagsmän i en motion nu kräver att det svenska biståndet till Nordvietnam skall upphöra. Tydligare kan man inte gå folkmordspolitikens ärenden! Jag tror inte, herr talman, att Östen Undén, som här hyllades, skulle ha gillat moderaternas krav. Den tredje uppgiften är att understödja den provisoriska revolutionära regeringens ansträngningar bl.a. genom att Sverige äntligen erkänner PRR. Det är komprometterande för svensk neutralitetspolitik att detta inte skett för länge sedan. USA-imperialismens krig i Indokina har inte varit någon tillfällighet. Det är inte heller Nixonregeringens nuvarande sabotage av Parisavtalen. De stora amerikanska trusternas och spionagebyrån CIA:s medverkan i den fascistiska kuppen mot folkfrontsregeringen i Chile var heller inte någon tillfällighet. Imperialismen är ett system för ekonomiskt och politiskt herravälde över andra länder och folk. Kapitalexport, erövring och uppköp av råvarukällor, kamp om marknader, kriget som en fortsättning med andra medel av den ekonomiska och politiska kampen är typiska för imperialismens system. I vad gäller Indokina har sambandet varit helt tydligt mellan USA:s angreppskrig och beslutsamhet att hålla Sydvietnam underkuvat å ena sidan och de rika oljetillgångarna i området å andra sidan. I utvecklingen i Mellersta Östern har under årtionden sammanhanget mellan oljeresurserna och de imperialistiska staternas politik varit påtagligt. Och just nu upplever svenska folket, liksom en rad andra folk, hur de är utsatta för angrepp från de stora imperialistiska oljetrusterna i ett ekonomiskt och politiskt krig. De stora oljebolagen, som domineras av amerikanskt kapital, har lagt upp sin strategi mycket skickligt. De har fått en mycket god hjälp på det psykologiska planet av borgerliga massmedia och politiker. När de kapitalistiska oljebolagen skär ned leveranserna av olja och bensin till Sverige och kraftigt höjer sina priser och profiter, då kastar man skulden för detta på de arabiska länderna. ”Oljeschejkerna”, som det heter, görs till de stora busarna i dramat, medan oljetrusterna och deras filialer i Sverige låtsas arbeta oegennyttigt i folkförsörjningens tjänst. Detta är ju bedrägeri och hum bug!

Oljebolagen har utnyttjat krisen i Mellersta Östern och arabstaternas produktionsbegränsningar som en fasad för att skapa det nödvändiga psykologiska klimatet. Bolagens taktik i psykkriget — och den borde vara mycket intressant att studera för herr Svensson i Eskilstuna och andra ansvariga för den psykologiska försvarsberedskapen i Sverige — har varit att få alla att acceptera och tro på ständiga prishöjningar, att driva upp en oljeoch bensinhysteri. De som gjort de stora vinsterna på denna är just de internationella oljebolagen, Esso, Shell och BP och allt vad de heter, de där vilkas svenska filialer haft det så knackigt att de inte kunnat redovisa ett enda öre i vinst eller skatt. Ett av syftena med prishöjningspolitiken har enligt specialisterna varit att driva upp priset på oljan från Mellersta Östern till en sådan nivå, att de stora fyndigheterna i Alaska och i Nordsjön trots högre utvinningskostnader skulle ge goda profiter. Och något längre bort i perspektivet ligger att energi ur kol, skiffer, kärnkraft osv. skall bli prismässigt konkurrenskraftig med energi ur olja, en sak som är särskilt viktig när USA:s oljetillgångar börjar att sina. De stora amerikanska oljebolagen har slagit under sig huvudparten också av dessa nya energikällor. Det är alltså riktigare att tala om oljekriget än om oljekrisen. Och huvudfienden i oljekriget är de stora internationella oljebolagen. Hur skall svenska folkets intressen kunna värnas mot denna fiende? Ja, inte går det genom det handlingssätt som regeringen och myndigheterna följt under årtionden och som man nu fullföljer, nämligen att göra sig beroende av oljetrusterna i vad det gäller både försörjning och information om försörjningen. Nu får allmänheten sota för socialdemokraternas och de borgerliga partiernas vägran att gå med på kravet om att staten borde överta den privata oljehanteringen. Detta förslag ställdes för snart trettio år sedan av en statlig utredning. Riksdagen har upprepade gånger haft frågan uppe till behandling genom kommunistiska motioner, men de övriga partierna har sagt nej. Ett statligt bolag för oljeimport och all oljehantering imom landet i kombination med långfristiga handelsavtal direkt med de oljeproducerande länderna skulle ha gett Sverige ett mycket bättre läge. Det är också den linje man måste slå in på för framtiden. Det nu pågående oljekriget från de stora trusternas sida kommer inte att bli det sista. Mycket av vad som tilldragit sig bakom kulisserna under de senaste månadernas oljekrig är fortfarande okänt för den stora allmänheten. Det är viktigt att de stora internationella oljetrusternas spel och manipulationer ordentligt kartlägges, så att riktiga slutsatser kan dras. I USA har kongressen satt i gång sådana undersökningar genom sina utskott. Jag ställde för två veckor sedan en fråga till regeringen om den avsåg att göra en undersökning av oljebolagens manipulationer. Ett svar sägs komma först om ytterligare två veckor. Skall det verkligen behövas en månad för att ta ställning till och ge ett svar på en sådan fråga? Att en sådan undersökning är nödvändig och berättigad framgår av att oljetrusternas svenska filialer enligt uppgift inte fått den tilldelning av olja och bensin från sina moderbolag som de vid en jämn fördelning borde ha erhållit. Kan statsministern eller handelsministern bekräfta denna uppgift, och vilka slutsatser drar regeringen av den? Finns det då enligt vår mening inga allmänna problem när det gäller energiförsörjningen? Problemen är stora; man kan tala om en energikris för att framhäva farorna. Men det handlar enligt vår mening inte främst om tillgången på energi, utan om sättet att använda energin. Det handlar om en kris för det ekonomiska system vars grundval är misshushållning, utsugning och social orättvisa. En avgörande förutsättning för den kapitalistiska tillväxten, som drivs av jakten efter profit, har varit en ständigt ökad tillförsel och förbrukning av energi. Mellan 1955 och 1972 ökade energiförbrukningen i Sverige med 4,7 procent per år. Den skulle med samma tillväxt behöva fyrdubblas fram till år 2000. Redan den hittillsvarande utvecklingen har betytt rovdrift med viktiga energioch råvarutillgångar, samtidigt som det rådande ekonomiska systemet inneburit att inte folkets behov utan kapitalets profit varit avgörande för hur tillgångarna använts. Det hävdas ibland att levnadsstandarden för folkflertalet bara kan höjas genom en förbrukning av energi i ständigt växande takt. Det är felaktigt. Slöseriet med energi är tvärtom ett hot mot sysselsättning och levnadsstandard. Bättre varor sparar energi och ger ändå ökad nytta. Produktion av ting utan social nytta hindrar satsningen på många angelägna behov. Levnadsstandard är lika mycket kvalitet som kvantitet. Man måste på allvar i hela samhället börja väga olika sätt att använda arbete och materiella tillgångar mot varandra. Skall vi bygga mera daghemsplatser eller mera motorvägar? Är det bättre att satsa på hälsovården än att kasta ut miljarder till Viggenprojektet? Är det bättre med kortare arbetstid än med färgtelevision? Frågeställningarna kan göras många. Men det viktiga är följande: För att det över huvud taget skall ha någon mening att diskutera sådana frågor måste vi skapa förutsättningarna för våra svar på dem, för att vårt val mellan olika alternativ kan genomföras. Detta betyder att kapitalisternas och företagens profit inte längre får vara avgörande för vad som skall produceras. Ty om profiten får fortsätta att avgöra, hur skall vi då kunna stoppa slöseriet, rovdriften, misshushållningen? Det är nödvändigt att vi gemensamt planerar ekonomin, gemensamt bestämmer hur arbetskraft och materiella tillgångar skall användas. Detta kräver planhushållning och socialism. Vi måste få en övergång till produktion för folkets behov. Det finns olika steg i denna övergång till större planmässighet i produktionen. Några borde vara möjliga att ta omedelbart, andra kräver förändrade politiska maktförhållanden. Ett statligt oljebolag är inte socialism. Sådana finns i flera kapitalistiska länder, t.ex. i Italien och Finland. Men ett statligt oljebolag i Sverige skulle betyda frigörelse från beroendet av de stora, främst amerikanska oljetrusterna, något som en folkmajoritet omedelbart bör kunna vara anhängare av. En ökad satsning på den kollektiva trafiken, en sänkning av SJ:s taxor — som vårt parti föreslagit — och en begränsning av privatbilismen i städerna skulle vara till fördel för majoriteten av medborgarna. Sådant är heller inte socialism, men det kräver ingripanden i samhällsekonomin som trampar starka kapitalintressen på tårna. Det finns i Sverige en bred och växande opinion som vill slå vakt om miljön och hindra en fortsatt rovdrift med naturtillgångarna. Den opinionen måste dra politiska slutsatser av sitt ställningstagande. Den kan inte fortsätta att vara grön, om den vill nå resultat, den måste bli röd. Kravet på ökad planmässighet är också det enda logiska svaret på den osäkerhet om utvecklingen inom den svenska ekonomin varom det nu talas så mycket. Man vet inte hur oljetillförseln skall bli, och därför är man ännu osäkrare än vanligt om utvecklingen av produktion, sysselsättning och priser. Särskilt de borgerliga partierna klagar över denna osäkerhet. Men då faller det sig naturligt att säga till dem: Osäkerheten är ju i grunden en produkt av det privatkapitalistiska system som ni försvarar med näbbar och klor. Ni kan inte både försvara det system som skapar osäkerheten och samtidigt klaga över osäkerheten. Ni gör er skyldiga till dubbelspel. Genom regeringens finansplan går samma osäkerhet om utvecklingen. Det är en återspegling av socialdemokratins politiska huvudlinje under de 40 år den suttit vid regeringsmakten. Den har avstått från att söka styra den ekonomiska utvecklingen. Den har drivit en politik av anpassning till kapitalismens lagbundna utvecklingstendenser och till de beslut som träffats av dem som har makten över ekonomin. Därför är man också i dag beroende av rapporteringen och besluten från de internationella oljetrusterna. En stor del av de borgerliga partiledarnas anföranden här i dag har gått ut på att motivera behovet av stimulanser till näringslivet, som det heter. Deras förslag och krav kan föranleda en rad reflexioner. För det första är det av intresse att konstatera det medgivande om det kapitalistiska systemets oduglighet som ligger i förslagen om stimulanser. Kapitalismen har ju alltid förut från borgerligt håll ansetts självreglerande. Staten skulle ingripa så litet som möjligt i dess verksamhet. Nu tvingas man medge att kapitalismens system inte kan utnyttja den befintliga produktionskapaciteten, att det alstrar arbetslöshet och stora prisstegringar samtidigt, att staten måste gripa in. Men de borgerliga partierna drar inte den enda rimliga slutsatsen av detta, nämligen att kapitalismen är mogen att skrotas ner och ersättas av ett bättre ekonomiskt system. För det andra är det viktigt att fastslå, att de borgerliga partierna inte heller drar några som helst slutsatser av det faktum att den s.k. stimulanspolitik, som förts under ett antal år, helt har misslyckats. Dessa stimulanser har föreslagits av regeringen, men tacksamt anammats av de partier som med en något formell term kallar sig oppositionspartier. Kapitalägarna har ju de senaste åren fått bidrag under praktiskt taget alla konton i sin bokföring. Bidrag utgår om de anställer äldre arbetskraft, om de anställer handikappade, om de anställer ungdomar, om de anställer kvinnor, om de utbildar arbetskraft, om de upphör att förstöra miljön, om de bygger upp sina lager, om de investerar inom vissa områden, om de fortsätter drift som de tänker lägga ned. Kapitalägarna får skattebefrielse för vissa investeringar eller delar av dem, de kommer undan stora skattebelopp genom att bygga upp investeringsfonder, de får stödbeställningar från staten. Kapitalägarna slipper betala en växande del av forskningsoch utvecklingsarbetet — det gör i stället staten. De slipper ta risker i vissa projekt genom att staten går in som delägare eller medfinansiär. I sanning — vi lever i ett mycket utvecklat understödssamhälle. Men alla dessa understöd eller stimulanser till kapitalet har inte förmått att hålla arbetslösheten nere vid tidigare siffror. Den ökar tvärtom för varje konjunkturperiod. För det tredje är det intressant att konstatera vilket ekonomiskt kvacksalveri de borgerliga partierna gör sig skyldiga till när de nu säger sig vilja ”stimulera ekonomin” och minska arbetslösheten. Sin logiska höjdpunkt når detta kvacksalveri i ett par folkpartiriksdagsmäns förslag att man skall dela ut checker till hela svenska folket för att stimulera köpkraften och hålla hjulen i gång. Ingen har väl i och för sig något emot att få en check på posten, och den sammanlagda köpkraften ökar utan tvivel genom en sådan operation. Det kan man inte förneka. Problemet är bara att någon antagligen skall betala checkerna, och då minskar köpkraften precis lika mycket. Folkpartiriksdagsmännens privata förslag är ändå rättvisare än det huvudförslag för att ”stimulera ekonomin” som de borgerliga partiledningarna enat sig om. Senast de lade fram det förslaget här i riksdagen var motivet att uppmuntra julhandeln, och det syftet hade säkert åstadkommits om förslaget då blivit verklighet. Men någon nämnvärd betydelse för sysselsättningen lär det inte få, om man först sänker momsen och sedan höjer den igen efter — låt oss säga — sex månader. Detta förslag gynnar dem som har höga inkomster och pengar på banken. De kan under de borgerliga partiernas halvårslånga realisation köpa dyra grejor 5 procent billigare. De som har låga inkomster får naturligtvis också under den tiden köpa varor billigare, men deras tillgångar räcker till avsevärt mindre inköp. De borgerligas förslag är alltså fördelningspolitiskt oriktigt, eftersom det gynnar de feta bankkontona. Och det har ringa eller ingen sysselsättningseffekt. Och de 4 miljarder som det kostar skall också betalas av någon. De borgerliga partierna har liksom regeringen en oriktig uppfattning om orsakerna till arbetslösheten och prisstegringarna. De ser båda arbetslösheten som väsentligen ett konjunkturproblem, som en tillfällig företeelse. Verkligheten är ju i stället att arbetslösheten blivit ett varaktigt sår, en kronisk sjukdom hos kapitalismen. Inflationen och den fortgående försämringen av valutorna har också blivit en ständig följeslagare till det kapitalistiska systemet under dess monopolistiska period, som samtidigt är en period av nedgång och förfall. Arbetslösheten och dess orsaker avskaffar man inte med utdelning av checker eller tillfällighetserbjudanden om lägre priser på samma sätt som en matvaruaffär kör med lockpriser. Nej, det krävs helt andra och genomgripande åtgärder för att lösa dessa stora problem. Den ekonomiska politiken måste ha som grundläggande målsättning att bereda väg för en samhällsomvandling till socialistisk planhushållning. Det kräver politisk kamp för bestämda krav i nuet, krav som stärker de arbetandes ställning på kapitalets bekostnad. Vpk föreslår tre viktiga led i en sådan politik: 1. Långsiktiga åtgärder för ökad sysselsättning genom planmässiga beslut. En planering som säkrar 750 000 nya jobb under de närmaste tio åren. Etableringskontroll som ett medel bl.a. för en bättre regional fördelning av industrier och sysselsättning. Statliga industrier för medel ur AP-fonderna. Förstatligande av affärsbankerna och energitillgångarna. Ökat varaktigt bostadsbyggande. Skärpt restriktivitet mot kapitalexport. Priskontroll på alla dagligvaror. Lägre boendekostnader. Lågräntepolitik. Avveckling av subventionerna till storkapitalet. 2. En demokratisk skattepolitik som minskar belastningen på de lägre inkomsttagarna genom slopande av mervärdeskatten på livsmedel och skärpt beskattning av stora förmögenheter, bolagsvinster, börsspekulation m.m. Inkomstminskningen för statskassan genom slopandet av matmomsen — 4000 miljoner kronor — täcks helt av de föreslagna skatteskärpningarna på kapitalet. 3. Omedelbara åtgärder för ekonomisk utjämning och ökad sysselsättning, såsom vi har föreslagit i våra motioner under den allmänna motionstiden. Höjda folkpensioner — 486 kronor i tillägg från den 1 juli i stället för 243 kronor. Höjda och värdesäkrade barnbidrag — 25 procent av basbeloppet, motsvarande 2025 kronor om året. Slopande av arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting för att hjälpa dem att hålla nere skattetrycket och ändå få medel över för viktiga utgifter. Särskilda bidrag till kommunerna för förbättring av boendemiljön, varigenom också en rad nya arbetstillfällen skapas för byggnadsarbetarkåren, som kämpar mot en växande arbetslöshet. Vår motivering för detta program för arbete och ekonomisk utjämning är inte att som de borgerliga säger allmänt ”stimulera ekonomin”. Vi kräver ökade insatser för att bekämpa arbetslösheten och för att förbättra läget för stora eftersatta grupper — pensionärer, låglönearbetare, barnfamiljer. Får jag här kommentera de nya förslag som regeringen i dag har offentliggjort. Jag skall inte gå in på de former, under vilka de har framlagts, och partiernas begränsade möjligheter att före debatten i dag studera dem. Det hela påminner i någon mån om hur man ställs inför s.k. revolverjournalister i TV och omedelbart skall svara på invecklade frågor. Kommentarerna får bli mera utförliga när propositionen har lagts fram. Men dessa problem för partierna och partiledarna är ju underordnade. Det väsentliga är innehållet i regeringens förslag. Några större överraskningar erbjuder förslagen inte, utan snarast var de precis vad man kunde vänta. Alla partierna har varit inne i samma terräng. Regeringen vill höja barnbidragen något mer än mittenpartierna men mindre än vad vpk föreslagit. När det gäller folkpensionärerna föreslår regeringen samma höjning som vpk, eller ytterligare 243 kronor. Men det finns en viktig skillnad när det gäller både barnbidrag och folkpensioner. Regeringen föreslår tillfälliga tillägg, engångsbidrag. Vpk kräver en bestående höjning av både folkpensioner och barnbidrag. Folkpensionerna bör höjas enligt en plan som ger pensionärerna 4 procent per år i tillskott i stället för som nu 3 procent. Vpk vill höja barnbidragen och värdesäkra dem genom en fast anknytning till det s.k. basbeloppet. Folkpensionärernas standard och barnbidragens storlek skall inte avgöras av tillfälliga svängningar i den ekonomiska eller politiska konjunkturen. Att höjningen av matpriserna måste stoppas och matpriserna i stället sänkas har länge varit ett krav från vänsterpartiet kommunisterna. Den bästa metoden är att helt slopa moms på livsmedel. Den starka opinionen mot de höga matpriserna har tvingat regeringen till vissa åtgärder för att motverka prisstegringen. De är otillräckliga men självklart bättre än ingenting. Kravet att slopa moms på mat kvarstår emellertid även efter de nya åtgärderna. Den största svagheten i regeringens paket finns när det gäller bostadsoch hyresområdet. De föreslagna åtgärderna är helt otillräckliga. De håller tillbaka bara en liten del av de hyreshöjningar som med den nuvarande prispolitiken kommer under det närmaste året, och de tar inte bort något av de hyresstegringar som redan inträtt. Det är också här fråga om en tillfällig åtgärd — om vad man på Stockholmsslang brukar kalla för ett nödklipp. Kravet på hyresstopp kvarstår. Det bör gälla till dess en sådan förändring av bostadspolitiken skett att bostadskostnader och hyror kan sänkas. Bränslekostnaderna i alla oljeeldade hus stiger nu kraftigt genom de nya prisstegringar på oljan som regeringen släpper igenom. Det blir en belastning på hyresgäster och småhusägare som är oacceptabel. Dessa grupper måste på något sätt få kompensation för höjningen av oljepriserna. De stora kapitalistiska oljebolagen har lyckats med sin utpressningspolitik. Oljeoch bensinpriserna har kraftigt höjts. Detta är följden av att Sveriges oljeförsörjning gjorts beroende av de stora oljetrusterna. Nu bibehåller man ransoneringen för bostäderna och för industrin men slopar den för privatbilismen. Man motiverar detta med tillgången på olja respektive bensin. Detta skapar orimliga förhållanden. Bostadsuppvärmning och sysselsättning är dock viktigare än privatbilism. Är regeringen beredd att sätta in all kraft för att säkra en ökad tillförsel av olja till landet? Herr talman! Kravet på planhushållning och socialism bemöts ibland med påståendet att en sådan utveckling måste leda till ofrihet. Socialister godkänner inte det argumentet som korrekt, men jag måste erkänna att vi under vissa tider tagit alltför lätt på det. Det har funnits en tendens att stillatigande acceptera frihetsinskränkningar, ja, t.o.m. terror i socialistiska stater, med en hänvisning till den historiska utvecklingen och klasskampens hårdhet under en revolutionär process. Att borgerliga grupper å sin sida försvarat och försvarar reaktionärt våld och terror — exempelvis i Indonesien, i Vietnam, i Chile — kan inte få vara en ursäkt för socialister att tiga still när demokratiska frioch rättigheter kränks i socialistiska länder. Vårt parti säger i sitt program att det ”bekämpar varje inskränkning i och slåss för varje utvidgning av folkets demokratiska rättigheter: nationell självbestäm manderätt; rätt att med allmän och lika rösträtt välja folkrepresentation, som väljer och vrakar regering; organisations-, mötesoch demonstrationsfrihet; åsikts-, yttrandeoch tryckfrihet”.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 Det socialistiska uppbyggnadsarbetet kräver åsiktsoch organisationsfrihet.” ”I fri och öppen diskussion bekämpar partiet reaktionära strävanden och värderingar.” Detta skriver vi och detta menar vi. Det är då självklart att vi bestämt tar avstånd från de metoder med vilka författaren Solzjenitsyn bekämpas i Sovjetunionen. Solzjenitsyn har i många frågor reaktionära åsikter. Sådana skall bekämpas i fri och öppen debatt, inte med censur. Hans fall utnyttjas av reaktionärer i andra länder, men till att denna möjlighet uppstått är ju främst de skuld som hindrat honom att publicera sig i sitt hemland. Det är då också självklart att vi bestämt vänder oss mot tendenser som finns i Sverige att överheten bemöter kritik med hån eller med polis och fängelsedomar. Jag vet vad det står i grundlagen om att det är förbjudet att kvälja dom, och jag skall inte ge talmannen anledning att den här gången använda sin klubba. Jag har i andra sammanhang inför offentligheten uttryckt vad jag anser om domarna mot de åtalade i IB-affären och har på den punkten ingenting att dra ifrån. Vårt parti vidhåller kravet att en parlamentarisk fempartikom mission bör tillsättas för att granska hela IB-affären. I den saken kommer ännu många ord att sägas och skrivas. Det är också självklart att vårt parti ställt kravet att de demokratiska frioch rättigheterna skall grundlagsfästas. Vi har inte gjort detta av någon övertro på lagarnas betydelse. Vi vet att det som avgör kampen för demokratin, det som utgör den reella garantin mot kränkningar av de medborgerliga frioch rättigheterna är en aktiv och målmedveten folkopinion, är folkets politiska kamp för sina rättigheter. Men klara och förpliktande grundlagsstadganden, som definierar rättigheternas innehåll, är ett stöd för denna kamp. Och det må väl tillåtas en ledamot av riksdagen att fästa någon betydelse vid de lagar som riksdag och regering tillsammans stiftar, ännu mera vid de grundlagar vilkas slutgiltiga antagande skall föregås av ett val där medborgarna bereds tillfälle att ta ställning till grundlagsförslaget. Denna möjlighet bereddes dem icke på ett tillfredsställande sätt i valrörelsen 1973, beroende på att de flesta partier helt förbigick grundlagsfrågan i sin valagitation. Till herr Helén vill jag efter hans inlägg säga, att det är nonsens att påstå att vårt parti skulle vilja avskaffa riksdagen. Vi vill tvärtom utvidga riksdagens makt. För närvarande är riksdagen inte det centrala maktorganet i samhället. Den borde vara det. Vi vill att folkrepresentationen — riksdagen — skall ha den avgörande makten över alla centrala samhällsfrågor. Folket skall erövra den makt som storfinansen för närvarande har och skaffar sig i ökande utsträckning. Här är alltså vår inställning rakt motsatt folkpartiets, som vill bevara storfinansens makt och på detta sätt fortsätta att inskränka demokratin i Sverige. Angående det s.k. parlamentariska läget kan jag upprepa vad jag sade i höstremissen efter valet: Vänsterpartiet kommunisterna kommer att som hittills föra en självständig politik och pröva de olika förslagen med utgångspunkt i arbetarklassens och folkets intresse. Vårt parti kommer att som hittills energiskt bekämpa, utanför riksdagen och i riksdagen, varje eftergift åt höger, varje åtgärd riktad mot lönarbetarklassens intressen. En socialdemokratisk regeringspolitik som sneglar åt höger, som söker vinna samförstånd med folkpartiet eller centerpartiet, är det säkraste sättet att förbereda ett nytt nederlag i nästa val. Vad som krävs är en fast vänsterkurs. Låt sedan de borgerliga partierna ta konsekvenserna i form av ett nyval, om de fäller en sådan politik i riksdagen!

Herr talman! Jag tror inte ens jag behöver tre minuter. Herr Hermansson säger att det är nonsens att påstå att vänsterpartiet kommunisterna skulle vilja ersätta den svenska riksdagen med en annan folkrepresentation. Men, herr Hermansson, var det bara en tillfällighet att vänsterpartiet kommunisterna använde ordet folkrepresentation i stället för riksdag i sitt nya partiprogram? Kommer inte herr Hermansson ihåg att det inom vänsterpartiet kommunisterna fördes en ganska intensiv debatt om det här ordvalet och att det t.o.m. fanns en reservant i programkommissionen som ville använda ordet riksdag? Han fick alltså nej. Det här valet av en vagare term var säkerligen fullt medvetet. Läser man herr Hermanssons artikel i Socialistisk debatt, får man ganska klart för sig att antagandet av detta partiprogram innebar en markering av en antiparlamentarisk linje. Vänsterpartiet kommunisterna hade behov av att vinna förståelse hos de krafter som underkänner riksdagens arbete.

Herr talman! Herr Helén har ju inte deltagit i vår programdiskussion och därför är han på den här punkten liksom på så många andra okunnig. Det är riktigt att det diskuterades vilka termer som skulle användas i partiprogrammet. Men de som hävdade att man skulle använda en mera allmän och övergripande term gjorde ju inte detta med motiveringen att man ville avskaffa riksdagen. Och de som ansåg att man skulle begränsa sig till den traditionella termen ”riksdagen” gjorde inte detta därför att de ansåg att andra hade den uppfattning som herr Helén anklagar oss för. Om det skulle finnas något som helst berättigat i herr Heléns anklagelse, så bör han rikta den också mot grundlagberedningen och mot exempelvis statsminister Palme, som i ett tal här i riksdagen för inte så länge sedan använde termen ”folkrepresentation”. Om användandet av den termen skulle bevisa antidemokratiskt sinnelag, då får alltså herr Helén utvidga sin kritik till väsentligt större grupper i samhället än vårt parti. Sedan är det fullständigt oriktigt att antagandet av vårt nya partiprogram skulle innebära en antiparlamentarisk linje. Där betonas hela tiden hur oerhört viktigt det är att vidga riksdagens makt och befogenheter, att man måste bekämpa de inskränkningar som nu finns i denna makt genom storfinansens dominerande maktställning på stora områden och som växer genom koncentrationsprocessen, genom byråkratins ökande makt osv. Det är alltså raka motsatsen till en antiparlamentarisk linje i den mening som herr Helén här vill göra gällande. Däremot betonar vi självfallet — men det trodde jag att alla som är politiskt intresserade begrep — att frågor avgörs icke bara genom insatser i riksdagen. Det avgörande för samhällsutvecklingen och för de politiska partiernas arbete är de insatser som görs av de vanliga medlemmarna, av de vanliga människorna ute i det vardagliga arbetet. Det ligger utanför parlamentet, men det får därför inte betecknas som antiparlamentariskt — då leker man på ett felaktigt sätt med termerna.

Herr talman! Det är klart att herr Hermansson har rätt i att jag inte är så där enormt sakkunnig om alla pendlingar och vindlingar i det kommunistiska partiets programskrivningar. Men det finns åtskilliga som har studerat de här akterna noga och skrivit om dem. För att ta någon som är mera vittnesgill än jag själv kan jag då åberopa vad en av er programkommissions medlemmar, som faktiskt är medlem av denna riksdag, skrev. Han konstaterade uttryckligen i Ny Dag att det inte fanns någon parlamentarisk väg till socialismen. Parlamentets enda roll skulle vara att formellt bekräfta den revolutionära tvångsakten mot den gamla härskarklassen. Därför, herr talman, skulle jag vilja se de revolutionära tvångsakter som herr Hermansson kan företa sig utan att bryta sönder de demokratiska frioch rättigheter som han nu säger sig vilja skriva in i grundlagen.

Herr talman! Herr Helén fortsätter leka med orden för att därmed ge sken av att hans påståenden skulle vara korrekta. Men för att han skall förstå vad det handlar om kan jag hänvisa honom till den diskussion som herr Palme nyligen förde om betydelsen av lagarna i förhållande till betydelsen av en medveten och stark demokratisk folkopinion när det gäller försvaret av de demokratiska frioch rättigheterna. Vi är inte motståndare till utan anhängare av ett sådant system där man har en central folkrepresentation, en riksdag, som självfallet skall fatta de avgörande besluten, och det skall folkrepresentationen göra oavsett vilka samhällsförhållanden som råder i övrigt. Vår målsättning är att riksdagen skall ha hela denna makt. Men var och en begriper ju, även om han råkar vara invald i denna förnämliga riksdag, att det inte är våra beslut här som avgör hela samhällsutvecklingen och att besluten i riksdagen inte fattas oberoende av de krafter som finns ute i samhället. Arbetarrörelsen tar här upp hela det program och hela den kamp som dess organisationer, dess medlemmar, för ute i samhället. De borgerliga partierna för i riksdagen i många sammanhang fram de intressekrav som storfinansen och Industriförbundet har. Jag menar: Det är felaktigt att se verksamheten i riksdagen som fullkomligt isolerad från samhället i övrigt. Det är bara detta som vi brukar påpeka och som påpekades i den artikel som herr Helén här citerade. Detta är självklarheter för vanliga människor, och det borde vara självklarheter också för riksdagsmän. Till sist vill jag påpeka för herr Helén att jag inte tror att man klättrar upp på procentstegen i SIFO-undersökningarna, där herr Helén nu befinner sig rätt långt nere, genom att odla antikommunism.